Herr talman! Den borgerliga regeringen fick, och får fortfarande, kritik för att den ökade arbetslösheten och ökade statsskulden. Jag frågade i mitt anförande efter förslag på hur den regeringen skulle kunna ha gjort annorlunda. Nu fick jag ett förslag av Lars Stjernkvist som skulle ha precis den effekten att det hade ökat underskottet i statsbudgeten. Min fråga kvarstår alltså fortfarande. När det sedan gäller det här med socialism får jag be Lars Stjernkvist om ursäkt om han uppfattar det som om jag vill göra den här debatten ytligare. Jag tycker faktiskt att det är väsentligt att veta vilken ideologisk utgångspunkt man har för den politik man skissar fram. Min fråga är alltså fortfarande om Lars Stjernkvist anser att Socialdemokraterna är ett socialistiskt parti och om han i så fall anser att den politik som nu förs är socialistisk. Jag tycker inte att det är ytligt; om det uppfattas så ber jag om ursäkt för det.
Herr talman! Jag tycker att vår tid i den här kammaren är alldeles för begränsad för att användas till sådana här intellektuella övningar om vilken etikett vi vill sätta på varandras politik. Den typen av intellektuella övningar deltar jag gärna i, men jag tycker inte att vi skall uppta kammarens ansträngda tidsprogram med det. Jag övergår i stället till själva sakfrågan, det här förslaget som uppenbarligen Ola Ström var rädd för. Om man skulle ha räddat offentliganställda under de tidigare åren så skulle det ha ökat budgetunderskottet, säger Ola Ström. Nej, svarar jag. Det är just det som är en poäng, en av de poänger som vi med en drucken papegojas envishet upprepade under vår oppositionstid. När alternativet är öppen arbetslöshet kan man inte spara pengar, vare sig för staten eller på lång sikt för kommunerna, genom att kasta ut de offentliganställda i arbetslöshet. Självklart kan man spara pengar, men det förutsätter i så fall att det finns några andra jobb att gå till. Det är därför det är så oerhört viktigt att man först skapar förutsättningar så att de som i dag är övertaliga på grund av ekonomin verkligen skall kunna få andra jobb. Annars orsakar vi bara en rad mänskliga tragedier utan att spara några pengar. Detta är alltså ett mycket konkret exempel på att vi under förra mandatperioden lade fram förslag som skulle kunna ha bidragit till att begränsa ökningen av arbetslösheten.
Herr talman! Jag tycker också att vi skall använda tiden väl. Jag nöjer mig därför med att Lars Stjernkvist svarar ja eller nej på min fråga om Socialdemokraterna är ett socialistiskt parti.

Herr talman! Det var egentligen inte min avsikt att begära replik, men jag tar naturligtvis gärna chansen att säga någonting. Mitt personliga svar på den fråga som Ola Ström ställde blir så här: Jo, jag betraktar den politik som jag står för och som mitt parti står för som socialistisk. Men det uttalandet blir egentligen tämligen meningslöst om man inte fyller det begreppet med ett politiskt sakligt innehåll. För att göra det räcker inte min tvåminutersreplik.

Herr talman! Jag försökte i mitt anförande säga att jag tror att man skall vara mycket försiktig både med att anvisa konkreta lösningar, någon sorts patentmedicin för hur problemen skall lösas, och med prognoser. Erfarenheterna visar tyvärr att vi alldeles oberoende av partifärg har haft svårt att uppskatta hur utvecklingen kommer att bli och vilken effekt olika politiska beslut har. Jag delar Hans Anderssons uppfattning att det finns skäl att misstänka att den uppskattning som regeringen gör i budgeten om antalet offentliganställda framöver är väl optimistisk. 15 000 hotade jobb kan tyvärr visa sig vara en underskattning av problemet. Samtidigt är jag inte beredd att säga att Hans Andersson och de fackliga organisationerna ligger närmare sanningen när de nämner antalet 100 000. Jag tycker att det viktiga besked som vi kan ge är att vi skall ha en öppenhet inför att åstadkomma med lösningar, om det visar sig vara nödvändigt. Det viktiga är att vi i grundfrågan är tydliga och klara. Utgångspunkten och målsättningen måste vara att undvika att kommun och landstingsanställda kastas ut i öppen arbetslöshet. De praktiska politiska åtgärderna får sedan anpassas till hur verkligheten ser ut.

Herr talman! Utskottsmajoriteten beräknar att det beslut som vi skall ta på onsdag kommer att leda till att man får resurser som räcker till 240 000 människor i olika typer av åtgärder. Om det visar sig att den uppskattningen är rimlig, tycker jag att det finns skäl att vara rätt optimistisk om möjligheterna att använda pengar också för att förhindra uppsägningar i kommuner och landsting. Men detta kan, som sagt, av olika skäl visa sig inte vara en riktig bedömning. Svaret på det får vi ju ganska snart, Hans Andersson, eftersom man just nu förhandlar ute i kommuner och landsting. Då får vi en rimlig uppfattning i frågan om resurserna verkligen kommer att räcka.

Herr talman! Lars Stjernkvist sade att jag var otydlig i diskussionen om kommuner och landsting. Hur då otydlig? Jag själv och de övriga kristdemokratiska ledamöterna har under hela den period som vi har suttit här i riksdagen drivit denna fråga. Vi lyckades få med oss övriga partier i den tidigare regeringskonstellationen på att få till stånd skrivningar i utskottet som möjliggjorde för länsarbetsnämnderna att sluta de berörda avtalen med kommuner och landsting för att förhindra uppsägningar och öppen arbetslöshet. Det är den möjligheten som nu är på väg att fasas ut från verktygen i den arbetsmarknadspolitiska arsenalen. Lars Stjernkvist sade att ministern gav ett bra besked på den här punkten. Vilket besked? Han har inte givit oss något besked utan har tvärtom tillåtit att avtalen nu inte förlängs och att möjligheter till nya avtal inte ges. Jag skulle vilja citera ur den kristdemokratiska reservationen på den här punkten, reservation nr 12: A54 att den möjlighet som tidigare gavs till länsarbetsnämnderna att sluta avtal med kommuner och landsting om utbildning och kompetenshöjning i stället för öppen arbetslöshet måste kvarstå. Det är enligt utskottet väsentligt att tydliga signaler om detta ges till ansvariga myndigheter." Lars Stjernkvist har alla möjligheter att på onsdag liksom Vänsterpartiet ansluta sig till denna uppfattning. Lars Stjernkvist vill sätta upp ett varnande finger och säger att man får återkomma med lösningar om det blir nödvändigt. Men tiden är ute. Det är nödvändigt nu. Jag vill anbefalla artikeln i Landstingsvärlden från i går, enligt vilken 10 000 anställda räknas som övertaliga och möjligheten att få till stånd den aktuella typen av avtal inte verkar finnas.
Herr talman! Jag blir litet smickrad när den ene efter den andre erbjuder mig anslutning till reservationer, men jag står ändå fast vid min slutsats att jag biträder utskottsmajoritetens förslag. Vad jag menade med talet om otydlighet, Dan Ericsson, var följande - och där ger jag gärna Dan Ericsson en eloge, eftersom han har arbetat hårt med den frågan. Det är en sak att vi är överens om att det i dagsläget är fel att kasta ut kommun och landstingsanställda i öppen arbetslöshet. Men menar Dan Ericsson att vi också långsiktigt klarar oss utan att rationalisera och minska antalet anställda kommuner och landsting? Det var på den punkten som jag menade att han inte var lika tydlig. Även om man vidare kan belägga en mängd uttalanden i olika sammanhang där Dan Ericsson har uttryckt sig oerhört väl om offentlig verksamhet och om vilken betydelse sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen har, måste han som politiker ibland, åtminstone för ett ögonblick, jämföra det som han säger med det som han praktiskt har ansvar för. Tyvärr gör resultatet av de gångna tre åren, Dan Ericsson - trots alla vällovliga inlägg i denna kammare - att det som finns nedskrivet litet grand bleknar.
Herr talman! Låt mig vad gäller det resultat som Lars Stjernkvist talar om ta Östergötland som exempel. Under den förra mandatperioden hade vi inte en enda uppsägning från landstingets sida och från de stora kommuner där det fanns fyrpartikoalitioner, utan löste problemen via avtal med länsarbetsnämnderna. Det var något som vi drev fram här i kammaren. Jag trodde faktiskt att Lars Stjernkvist uppskattade detta och verkligen ville slå vakt om denna möjlighet. Jag blir när jag nu hör Lars Stjernkvist litet bekymrad inför möjligheten att han ändå kommer att stödja utskottsmajoritetens uppfattning att man bör avvakta och se. Det är nu som det händer. Det är nu som avtalen löper ut och som det skulle finnas möjlighet att sluta nya avtal. Men länsarbetsnämnderna säger nu att de inte får några tydliga signaler om att detta instrument skall användas. Detta instrument håller på att fasas ut ur den arbetsmarknadspolitiska arsenalen. Det kommer vi inte ifrån. Det är på den punkten som vi från kds har en avvikande uppfattning. Vi menar att detta instrument skall få finnas kvar. Vad sedan gäller kommunernas ekonomi, Lars Stjernkvist, vill jag säga att vårt budgetförslag faktiskt innebär att vi förstärker kommunernas ekonomi med 8-10 miljarder. Det är på det sättet som vi skall klara verksamheterna: äldreomsorgen, vården, barnomsorgen och utbildningen. Nu försämrar ni dessa verksamheter, tvärtemot vad ni sade under valrörelsen. Det är verkligheten, Lars Stjernkvist.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Dan Ericsson menar när han säger att det är för sent. På onsdag skall vi här fatta beslut om vilka regler som skall gälla efter halvårsskiftet. Just nu sitter man och förhandlar runt om i landet för att hitta lösningar för att förhindra uppsägningar. Ingen kan väl rimligen begära att de förhandlingarna skall vara avslutade innan vi här i riksdagen har talat om vilka resurser och vilket regelverk som skall finnas efter halvårsskiftet. På en punkt har det i dag getts ett mycket tydligt besked, nämligen när statsrådet Anders Sundström sade: Jo, ni får det verktyg som behövs för att förhindra uppsägningar. Tydligare än så kan man rimligen inte vara. Den reservation kds har skrivit innebär uppenbarligen i det här läget bara att man slår in öppna dörrar. Den är redan tillgodosedd. Men det återstår ett frågetecken. Det gäller resurserna. Räcker pengarna? Vid åtskilliga tillfällen har jag nu upprepat att om det skulle visa sig att pengarna inte räcker måste det naturligtvis finnas en öppenhet för att återkomma.

Herr talman! Andra har talat om det här betänkandet i sin helhet. Jag väljer att koncentrera mig på några enstaka frågor och ett visst jämställdhetsperspektiv. Jämställdheten i det här betänkandet och i arbetsmarknadspolitiken i stort lämnar mycket övrigt att önska. Den verkar helt enkelt inte existera. Visserligen är arbetslösheten bland män fortfarande några procenttal högre än bland kvinnor. Men när sysselsättningen ökar, minskar männens arbetslöshet. Kvinnorna står och stampar på samma höga arbetslöshetsnivå. Parallellt med detta vet vi att ytterligare 40 000 offentliganställda, mest kvinnor, kommer att lämna sin utbildningsperiod i kommuner och landsting när avtalen med Lan löper ut. Dessutom kommer ytterligare ca 60 000 och kanske fler - mest kvinnor - att få lämna sina anställningar i kommuner och landsting när den kommunala ekonomin försämras ytterligare på grund av riksdagsbeslut. Allt talar för att kvinnors arbetslöshet kommer att öka markant under det närmaste året om inget görs. Vad planerar regeringen att göra åt det här? Hur mycket avser man att investera på att skapa arbetstillfällen för kvinnor? Svar: ingenting. Två miljarder i allergisanering är bra. Det behövs. Det kommer dessutom att skapa arbeten inom byggsektorn - en typiskt manlig sektor. Två miljarder till nybyggnation är bra. Det skapar arbetstillfällen inom byggsektorn. Ett ROT-program enligt Vänsterpartiets förslag hade varit bättre. Det hade gett fler arbetstillfällen, men trots allt ger det jobb inom en sektor där det behövs - en manlig sektor. För kvinnorna blir det ingenting. De är osynliggjorda och bortglömda. I stället fattar regeringen beslut vars effekter ökar arbetslösheten bland kvinnor när den kommunala ekonomin begränsas. Vi vet att nästan varenda krona som satsas i den offentliga sektorn ger arbetstillfällen - mest för kvinnor. Vi vet dessutom att behoven av fler jobb i sjukvården, i barnomsorgen och i äldreomsorgen är akuta. Där finns behoven, och där finns arbetstillfällena. Då, för några månader sedan, valde regeringen att satsa på riktat anställningsstöd. Vad blev utfallet? Tja, 15, kanske 20 registrerade ansökningar om jobb, varav minst hälften och kanske fler möjligen skulle ha inkommit i alla fall. Man reserverade 5 miljarder som kunde ha använts på ett bättre sätt. Sänkningen av matmomsen kostade 8 miljarder. Då fanns det pengar. Det handlar alltså till syvende och sist om en prioritering, ett val. Vid sidan av åderlåtningen av offentliga sektorn på arbetstillfällen har 80 000 kvinnor lämnat kontorsadministrativa yrken sedan 1990. Det har följande gemensamt: en relativt hög ålder, en utbildning som i dag anses föråldrad, ett yrke som i stort sett är bortrationaliserat. Kvinnors arbetsmarknad krymper och blir smalare. Hur gärna vi än vill och önskar kan inte dessa kvinnor vara byggnadsarbetare eller tekniker i morgon. Arbetsmarknaden i stort ställer också helt andra krav på utbildning med ny teknik och en ny arbetsorganisation som har förändrat arbetslivet. Skall dessa kvinnor ha en reell möjlighet att komma tillbaka på arbetsmarknaden krävs en bred och djup satsning på kompetenshöjande åtgärder. Vänsterpartiet föreslår att AMS ges i uppdrag att utveckla eller upphandla utbildning som leder dessa långtidsparkerade kvinnor tillbaka till arbetslivet. Vi kan inte blunda för problemet att kvinnors traditionella arbetsmarknad har krympt och att det krävs särskilda satsningar för att vidga deras kompetens så att de kan söka arbeten på en bredare arbetsmarknad. Likaväl som vi investerar i byggnation måste vi våga investera i kompetens. Vänsterpartiet har i en rad motioner lagt fram förslag för att säkra och värna kvinnors rätt och möjlighet till arbete. Det gäller riktade medel till kommunal sektor. Det gäller kompetensutveckling i arbetslivet, och nu en riktad kompetensutveckling till kvinnor som är arbetslösa. Det gäller satsning på tjänstesektor och åtgärder mot lönediskriminering. Det gäller deltidsanställdas rätt till heltidsanställningar, arbetstidsförkortning och arbetsskadebegreppet. Ja, vi har fler förslag. Alla dessa förslag har vuxit fram utifrån insikten att kvinnors rätt och möjlighet att försörja sig själva är grunden till ett jämställt liv och ett jämställt samhälle. Vad föreslår utskottets majoritet? Jo, först konstaterar man att problemen för kvinnorna på arbetsmarknaden är stora och att framför allt deltidsarbetslösheten har ökat markant bland kvinnor. Man talar om bristande kunskap och utbildning. Särskilt hos de äldre kvinnorna utgör det här ett hinder mot rörlighet på arbetsmarknaden. Man talar om kvinnors dåliga arbetsmiljö. Man har alltså insikt om problemen, och nu kommer majoritetens förslag till lösning. För det första har man lyft fram jämställdheten på arbetsmarknaden som ett lämpligt ämne för en förvaltningsrevision av riksdagens revisorer. För det andra ger man regeringen till känna behovet av en kartläggning och analys av kvinnors arbetsmarknad. För det tredje pekar man på en rad andra utredningar. Jag har inget att invända mot något av de här förslagen eller mot andra utredningar som utskottet hänvisar till. Men det här har ingenting att göra med det faktum att vår arbetsmarknadspolitik för det kommande budgetåret även måste omfatta kvinnorna och kvinnornas arbetstillfällen. Jag vill i det sammanhanget passa på att säga att visst är det sympatiskt och bra med detta värnande om åtgärden med Lan-avtal. Jag stöder det fullt ut. Men det måste faktiskt vara en prioriterad uppgift att behålla kvinnorna i arbetslivet, att tillskjuta medel så att de jobb som behövs blir utförda och icke längre är en åtgärd. Vi bör satsa på att bygga broar från kvinnor som har lämnat den offentliga sektorn och det kontorsadministrativa yrket på en ny arbetsmarknad. Det krävs pengar. Det krävs finansiering. Vänsterpartiet har ett sådant förslag. Jag välkomnar både Dan Ericsson och Lars Stjernkvist att stödja reservation 35, så behöver ni inte vara så bekymrade längre. Det krävs alltså riktade insatser för att skapa arbetstillfällen för kvinnor och riktade insatser till arbetslösa kvinnor. Jag tycker att det är häpnadsväckande att ett betänkande så kemiskt fritt från jämställdhetsperspektivet verkar kunna gå igenom Sveriges riksdag. Samtidigt vet vi att det kommer ytterligare förslag som kommer att rikta sin udd mot kvinnor. Det gäller bl.a. förändringarna för deltidsarbetslösa, mest kvinnor. Jag skall sluta här genom att kort säga att jag tycker att det här betänkandet i sin helhet kan recenseras med: Och för kvinnorna ingenting, de skall utredas. Tack.
Herr talman! I det svenska politiska systemet är det både ett och annat som skall utredas, både för kvinnor och män. Det kan jag lova. Vi har den traditionen för att bereda olika frågor. Jag har ingenting emot den verklighetsbeskrivning som Ingrid Burman ger, även om den är litet väl onyanserad. Men i stora drag är det som med stor sannolikhet kommer inom den offentliga sektorn ett problem. Det finns behov av stora förändringar och med dem följer kanske arbetslöshet. Jag tror att det är mycket viktigt att komma ihåg de åtgärder som har vidtagits. När Ingrid Burman beskriver dem blir det ett litet lätt förlöjligande. Jag tror inte att man gör frågan någon tjänst genom att anlägga den här litet lätt förlöjligande tonen. Vi har sett att ett av grundproblemen är att vi i Sverige har en mycket starkt könssegregerad arbetsmarknad. Vi måste finna åtgärder för att komma till rätta med denna könssegregation. Den kanske största kvinnofällan när det gäller arbetsmarknaden i dag är den kraftiga övervikten av kvinnliga representanter bland deltidsarbetande. Det måste det göras något åt. Vi ser som sagt var problem när det sker förändringar i offentlig sektor. På detta finns lösningar. Lösningarna handlar inte först och främst om att se till att alla som har jobb skall få fortsätta att ha det jobbet i all framtid. Man måste inse att det kommer att behövas omstruktureringar och förändringar. I de här förslagen ingår utredningar. Den socialdemokratiska regeringen har uttalat sig för att man vill ha en förändring i arbetsrätten som ger rätt till mertid vid deltidsanställningar. Jag tror att man skall vara försiktig med investeringarna. Det finns en hel del inom byggsektorn som, precis som jag försökte säga i mitt inledningsanförande, leder över till underleverantörer där väldigt många kvinnor jobbar. Jag har själv jobbat på en gardinstångsfabrik en gång i tiden. Jag kan berätta att där var både en och annan kvinna som fick nytta av att byggandet flöt bra. Jag tror att man skall vara försiktig med generaliseringarna. De gynnar ingenting. Men vi är medvetna om problemen i dag.
Herr talman! Det är tråkigt om Martin Nilsson upplever att mitt inlägg var raljerande eller förenklat på något sätt. Det var mycket seriöst menat, vill jag påstå. Först och främst blev jag mycket förvånad när man väljer att peka ut ett utmärkt förslag, som Vänsterpartiet har lagt fram, nämligen att revisorerna skall titta på jämställdheten i arbetsmarknadspolitiken, som ett förslag till åtgärd i majoritetens motivering. Det här är alltså en seriös förvåning över att man behandlar frågan på detta sätt. När det gäller Martin Nilssons övriga kommentarer delar jag uppfattningen att vi skall göra något åt de deltidsarbetslösa. Vi har lagt fram förslagen. Jag delar Martin Nilssons uppfattning att det är ett problem med den könssegregerade arbetsmarknaden. Vi har lagt fram förslagen. Vi talar om detta kompetensutvecklingsprogram vars inriktning är att bygga broar. Vi använder t.o.m. det ordet i motionen. Jag delar den uppfattningen att det här är ett mycket seriöst och mycket stort problem, därav min förtvivlan över att man i betänkandet enbart registrerar problemen. Man lämnar analysen, men man har inga förslag till lösningar.

Herr talman! När man talar om en effektivare arbetsmarknadspolitik måste naturligtvis, som de tidigare talarna har påpekat, kvinnornas arbetsmarknad uppmärksammas. Jag måste erkänna att jag också blev besviken när jag läste propositionen och fann att kvinnoperspektivet i den var så litet. Men jag tycker ändå att man i utskottet i stor utsträckning har tagit del av sådana påpekanden som har gjorts. Bl.a. har vi socialdemokratiska kvinnor väckt en motion där vi har framhållit att kvinnornas arbetsmarknad måste ses över. Den måste kartläggas. Den måste analyseras. Vi socialdemokratiska kvinnor har krävt att kvinnornas arbetsmarknad skall ses över därför att vi vet att vi är inne i en föränderlig tid och att arbetsmarknaden kommer att se annorlunda ut i framtiden än den gör i dag. Men vi vidhåller att ett eget arbete och en egen inkomst ger frihet och oberoende i ett modernt samhälle, såväl åt kvinnor som åt män. Hur skall då kvinnor agera, och hur skall våra erfarenheter och kunskaper kunna tas till vara i en tid av sådana här förändringar? Ja, när vi skrev vår motion var det detta vi menade att man måste belysa för att kunna fatta bra beslut i framtiden. Vi svenska kvinnor är yrkesarbetande i dag, och det tänker vi förbli. Men vår ställning på arbetsmarknaden måste självklart stärkas. För det är alltjämt så att det är manliga mönster, manliga modeller som gäller, och den könsuppdelade arbetsmarknad som vi har kan man inte längre acceptera. Kvinnornas kunskaper och kvinnornas erfarenheter måste man ta vara på inom alla arbetsmarknadens områden, likaväl som att män måste ta sin del i de som vi kallar typiskt kvinnodominerade arbetena. Det är fortfarande så att kvinnor i mycket högre grad än män tvingas att jämka samman vardagslivets sociala behov med arbetslivets många gånger mycket stela organisation. Det är därför vi har de problem som vi har i dag, med deltidsarbete och deltidsarbetslöshet. Vi vet också att löneskillnaderna inte har minskat, utan tvärtom ökat under de senare åren. Det måste hända någonting, så att kvinnor har chansen att få lika lön som män för ett likvärdigt arbete. Väldigt många kvinnor arbetar också fortfarande i mycket tunga och monotona jobb. De kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Många av dessa kvinnor arbetar i miljöer som har skapats utifrån att mannen har betraktats som norm i arbetslivet. Det har mycket riktigt också påpekats här tidigare att en del kvinnojobb har försvunnit under de senaste åren. Det är väldigt många äldre kvinnor som har sett sina tidigare arbetsuppgifter försvinna. Det kan vara jobb inom administration, inom förvaltning och inom omsorg. Det är självklart att de här kvinnorna måste tas till vara på arbetsmarknaden även i fortsättningen. Det behövs som jag har sagt kompetensutveckling, det behövs utbildning. Vi socialdemokratiska kvinnor vill ha en utveckling som leder till att kvinnor inte hänvisas till lågbetalda servicejobb, vilket ju var på förslag för något år sedan. Vi vill inte heller bli hänvisade tillbaka till hemmen. Nej, vi vill vara kvar på arbetsmarknaden. Men vi vill vara med och skapa en ny arbetsmarknad. Vi har visioner om hur en framtid skall kunna se ut. Vi står på tröskeln till ett nytt sekel. Det tar inte så många år förrän vi är där. Vi måste vara med och skapa de nya arbetena. När vi skrev vår motion menade vi att man måste ha ordentliga analyser av många olika slag för att man skall kunna fatta ett genomgripande beslut för framtidens arbetsmarknad. Jag gläder mig åt att arbetsmarknadsministern har varit positiv och sagt att han tänker starta en utredning där man ordentligt ser över kvinnornas arbetsmarknadssituation. Han har också sagt att han i det sammanhanget skall fästa uppmärksamhet på den offentliga sektorns möjligheter i framtiden. Herr talman! Jag ser fram emot den här utredningen, och jag hoppas att man snabbt skall komma fram till ett resultat. Det första resultatet kanske blir att vi minskar könsuppdelningen på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Ingegerd Sahlström sade i sitt anlägg från talarstolen. Liksom Ingegerd Sahlström är vi i Vänsterpartiet glada åt den här utredningen. Vi har biträtt den i utskottet. Det handlar om det långa perspektivet och om hur vi skall jobba på lång sikt med den viktiga frågan om en könssegregerad arbetsmarknad. Men vi har också ett kort perspektiv. Det handlar om alla dessa kvinnor som är på väg ut ur den offentliga sektorn, som befinner sig i arbetslösheten och som inte kan vänta på en utredning om hur vi i framtiden skall bryta könssegregationen. Detta är anledningen till att vi i Vänsterpartiet har lagt konkreta förslag när det gäller kompetensutveckling, när det gäller mer bidrag till kommunerna och när det gäller att värna kvinnors arbetstillfällen. Vi vill värna och lyfta fram de kvinnliga arbetstillfällena i lika hög grad som vi vill göra det med de manliga arbetstillfällena. Det här betänkandet speglar en oerhörd feghet i det fallet. Det skulle glädja mig ofantligt mycket om Ingegerd Sahlström för kvinnoförbundets räkning också omsatte sina ord i praktisk handling och stödde Vänsterpartiets konkreta förslag för att i dag börja arbeta med det kortsiktiga perspektivet. Då kan vi gemensamt också driva de långsiktiga frågorna. Det här gäller de flesta av de förslag som Ingegerd Sahlström lyfter fram från talarstolen. Hon talar om lönediskriminering: Vi har lagt ett förslag. Hon talar om deltidsarbetslösa: Vi har lagt ett förslag.
Herr talman! Jag tror precis som Ingegerd Burman att vi två i grund och botten har väldigt lika uppfattningar i de här frågorna. I det Socialdemokratiska kvinnoförbundet har vi under ett långt antal år arbetat med frågor som gäller kvinnor och kvinnors arbetsmarknad. Jag tycker att vi genom det långsiktiga arbete som vi har utfört kan ta åt oss av en del av det positiva som har hänt på kvinnornas arbetsmarknad. Det vi vill göra i dag är att se till att vi får en ännu mer jämställd arbetsmarknad. Våra mål, dina och mina, är säkert mycket lika, men vi har olika medel för att nå dit.
Herr talman! Det är som Ingegerd Sahlström anger. Vi har olika medel för att nå fram, målen har vi tillsammans. Vänsterpartiet anser att den könssegregerade arbetsmarknaden och dess effekter är synliga i dag. Den behöver vi inte utreda. Vi måste värdesätta kvinnors arbetstillfällen lika mycket som vi värdesätter männens arbetstillfällen. Vi investerar i dag på ett mycket klokt och riktigt sätt för att skapa arbetstillfällen för män, och vi sitter med armarna i kors och ser kvinnors arbetstillfällen försvinna bort. Då är det inte läge för utredningar, utan det är läge för investeringar. Medlet heter att vi måste sätta ekonomiska resurser bakom orden. Annars riskerar vi att våra åsikter enbart blir en politisk pamflett på jämställdhetens altare, och det vore tråkigt. Vi behöver sätta fokus på de hundratusentals kvinnor som i dag finns i den öppna arbetslösheten. Jag hade förväntat mig att Socialdemokratiska kvinnoförbundet skulle driva dessa frågor tillsammans med Vänsterpartiet, efter att ha lyssnat på Ingegerd
Herr talman! Den allra viktigaste frågan är arbete och sysselsättning åt alla. I propositionen och i betänkandet finns det ändå förslag som gör att också kvinnor kan få möjligheter utifrån de förutsättningarna. Jag vill påpeka att vi behöver ha en djupare analys av kvinnornas arbetsmarknad. Även om vi i dag vet väldigt mycket behöver vi samla ihop hela vår kunskap och få en samlad bild där många olika faktorer vävs samman så att vi i framtiden kan få en arbetsmarknad som är lika bra för både kvinnor och män.

Herr talman! Vi har, som vi alla vet, en mycket bekymmersam arbetslöshetssituation, med en för svenska förhållanden unik hög arbetslöshet. Arbetslösheten är dock inte jämnt fördelad. Vissa grupper är väsentligt hårdare drabbade än andra. Hit hör utan tvekan de människor som har någon form av handikapp. Bland dessa är arbetslösheten väsentligt högre än genomsnittet. I det betänkande vi nu diskuterar, är det framför allt på två punkter som jag är mycket kritisk till utskottsmajoritetens förslag. Det gäller dels neddragningarna för Samhall, dels sänkningen av taket för lönebidragen. Samhall driver en mycket bra verksamhet, som ger meningsfulla arbeten åt många människor som annars skulle stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Effektivisering av verksamheten sker kontinuerligt, och trots den rådande arbetsmarknadssituationen ökar antalet arbetstagare som går från anställning i Samhall till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Man har alltså lyckats med utslussningsarbetet. Detta är ett mycket gott betyg åt Samhalls verksamhet. Att nu minska anslagen till Samhall är inte samhällsekonomiskt motiverat. Tvärtom är en sådan åtgärd kontraproduktiv. Självklart skall vi ha ett tryck på Samhall att fortsätta rationalisera verksamheten och öka produktiviteten. Det måste alla verksamheter kontinuerligt utsättas för. Men det ekonomiska utrymme som uppstår genom ökad produktivitet och bättre effektivitet bör inte dras in till statskassan utan i stället användas för att bereda fler människor jobb inom Samhall. Det är en samhällsekonomiskt klok politik. Utskottsmajoriteten ställer sig också bakom, vilket jag beklagar, regeringens förslag om att sänka taket för bidrag till anställningar med lönebidrag från 90 % till 80 %. Detta är mycket beklagligt. Detta kommer att drabba många av de arbetstagare som har lönebidrag mycket hårt. Inom olika ideella organisationer, inte minst inom handikapprörelsen, finns relativt många anställda med lönebidrag. Det är inom ett brett spektrum av föreningslivet, inte bara handikapprörelsen, utan också idrottsrörelsen, andra ideella organisationer och politiska organisationer, osv. Dessa organisationer har oftast inte ekonomiska resurser att ta på sig en ökad lönekostnad för sina anställda. Resultatet kommer därför att bli - jag har redan fått flera signaler om det - antingen sänkta löner eller, vilket är troligare, att många kommer att avskedas och ställas utan jobb i ganska stor omfattning. Dessa folkrörelser har nämligen inte råd att ta på sig en ökad kostnad, även om dessa människor gör en mycket bra arbetsinsats och sköter sina jobb utmärkt. Den ideella sektorn är sådan, att det inte finns några ekonomiska resurser att betala högre lönekostnader för. Det kommer alltså att resultera i att människor med olika slag av arbetshandikapp avskedas. Jag tycker att det är både grymt och onödigt. Det finns inga samhällsekonomiska vinster med ett sådant förfaringssätt. Herr talman! Det var jag som sade det jag nyss sade, men det var inte mina ord. Jag har ordagrant använt mig av Elving Anderssons anförande från den 22 AU12 debatterades. Jag vet inte om det är tillåtet, men jag instämde då i varenda stavelse som Elving Andersson sade, och jag gör det i dag också. Men det märkliga är, att på tio veckor och två dagar har Centerpartiet lyckats ändra uppfattning när det gäller handikappades möjligheter till arbete. Nu är tråkigt nog inte Elving Andersson här i kammaren. Jag hade tänkt ställa en fråga till honom, men eftersom han inte är här gör jag det till ett påstående: I sin iver att få komma in i kanslihusvärmen har Centerpartiet offrat de handikappade. Vänsterpartiet säljer inte ut de handikappade. Vi vidhåller vår ståndpunkt när det gäller ersättningsnivån på lönebidragen och besparingarna inom Samhall. Därför har vi också anvisat 500 000 miljoner kronor mer än regeringen, och vi avvisar också bestämt förslaget om engångsvis besparing på Samhall. Annars är man inte trovärdig. Herr talman! Vi delar regeringens uppfattning när det gäller att vidga kretsen för lönebidrag till att omfatta även äldre. Däremot är vi oerhört förvånade över att regeringen inte skickar med pengar till Arbetsmarknadsverket. Vad är det man har valt att göra i stället? Jo, regeringen lägger över ansvaret på den enskilde arbetsförmedlaren att hålla auktion på handikappad arbetskraft, eftersom regeringen anser att det blir än mer angeläget att arbetsplaceringarna sker hos företag som kan ta så stor del som möjligt av lönekostnaden. Tankarna går tillbaka till den tid då sockenstämman auktionerade bort den som inte kunde göra rätt för sig till bonden eller storgodsägaren som begärde lägst ersättning. I det här fallet handlar det om företag som begär lägsta möjliga statsbidrag. Herr talman! Det är kolossalt tråkigt att behöva säga det, men jag är oerhört besviken på socialdemokraterna som sviker den grupp, som tillsammans med invandrarna, alltid står allra sist i arbetslöshetskön, oavsett konjunkturläge. Avslutningsvis har jag inga yrkanden, utan jag instämmer självfallet i Hans Anderssons tidigare yrkanden.
Herr talman! Nu är ju inte Elving Andersson här. Jag har ingen anledning att tala för Elving Andersson, utan jag talar för mig själv. Såvitt jag kan erinra mig har Elving Andersson i ett tidigare replikskifte med Dan Ericsson redogjort för Centerns syn på problematiken kring detta. Detta är en åtgärd som precis som många andra åtgärder är sådant som man helst inte skulle vilja göra. Det är klart att besparingarna slår, och besparingarna drabbar helt uppenbart någon. Varje gång det skall göras en besparing kan man alltid göra en beräkning av vad som på ett antal års sikt kan betraktas som samhällsekonomiskt lönsamt. Det är väldigt många delar av besparingar och budgetförstärkningar som man kan vara tveksam till vad de får för konsekvenser i ett längre perspektiv. Man kan diskutera neddragningar inom utbildningssystemet och fundera på om det på längre sikt är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är det knappast. Problemet är att vi befinner oss i ett sådant statsfinansiellt läge att vi är tvungna att gå in på vart enda litet område i hela statsbudgeten och leta besparingar. Om man då som exempelvis när det gäller Samhall har haft ett ganska starkt positivt resultat de senaste två åren är det klart att det också kommer att ske en diskussion om vilket utrymme det finns att ta. Där kommer man att bli utsatt för sparkrav. Så enkelt är det. Det är inget som känns speciellt roligt eller glädjande, utan det gäller bara att klara statsfinanserna. Även på lönebidragssidan tror jag att man kanske är litet väl kategorisk när man talar om avskedanden. Jag tror att det finns ganska många föreningar - jag har själv erfarenhet som arbetsgivare för lönebidragsanställda - som försöker göra ansträngningar. På samma sätt som staten/samhället försöker göra ansträngningar för att få statens ekonomi att gå ihop, samtidigt som en hyfsad arbetslöshetssituation klaras, kommer det att finnas ansträngningar i föreningar att försöka klara anställningar. De här åren innebär en uppoffring, precis som det blir en uppoffring för hela samhället under de närmaste åren.
Herr talman! Jag har i åratal jobbat med förhandlingar och lönebidrag. Själv har jag tvingats medverka till att en arbetshandikappad kvinna fick lämna sin arbetsplats på en statlig myndighet när det blev en sänkning från 100 % till 90 %. Det fanns inte ekonomiska marginaler att klara det. Så är det faktiskt. Jag hävdar, och där är jag inte ensam, att det är samhällsekonomiskt lönsamt att låta handikappade gå i jobb i stället för att de skall välja alternativet förtidspensionering, som ju blir mycket dyrare för samhället.

Herr talman! För första gången behandlar riksdagen en skrivelse från regeringen om verksamheten i 1994, men i skrivelsen görs även en historisk tillbakablick. En framåtsyftande analys om OSSE:s säkerhetspolitiska roll i Europa är också inkluderad i den här skrivelsen. Utskottet välkomnar regeringens initiativ att på det här sättet synliggöra verksamheten inom OSSE. Vi har från riksdagen, särskilt från Parlamentarikerdelegationen, framfört önskemål om just en sådan här redovisning och utgår från att regeringen även fortsättningsvis årligen återkommer till riksdagen med en skrivelse om verksamheten inom OSSE. Det är i år 20 år sedan toppmötet i Helsingfors, då 34 europeiska och nordamerikanska statschefer undertecknade slutakten från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Det innebar att samtliga länder i Europa - utom Albanien - samt USA och Kanada, som också deltog, godkände den överenskommelse som var grunden för ESK. Det viktigaste från slutdokumentet är förmodligen att man här klart markerade att principen om mänskliga rättigheter inte enbart är ett lands interna angelägenheter. Tio år senare var Stockholm värd för den stora konferens som inledde en ny fas för ESK. Nedrustningsfrågorna stod då på dagordningen. År 1990 lades grunden för det nya ESK i samband med att Parisstadgan antogs. Den innebar ett erkännande av en värdegemenskap kring demokratins och rättsstatens ideal och kring respekten för de mänskliga rättigheterna. ESK byggde successivt upp instrument för konflikthantering. Dessa skulle ge ESK möjlighet att agera på alla stadier av en konflikt; från tidig förvarning via konfliktförebyggande åtgärder, konflikthantering och fredsbevarande insatser till deltagande i ett återuppbyggnadsskede. Vid toppmötet i Budapest i december förra året övergick ESK slutligen från att vara en diplomatkonferens till att vara en internationell organisation. För närvarande består medlemskretsen av 52 medlemsstater - exklusive f.d. Jugoslavien som är suspenderat. OSSE har i dag missioner och är direkt engagerat och representerat på Balkan och i Baltikum samt i Fram till juni 1993 fanns även ESK i Kosovo, i Sandjak och Vojvodina. Men Belgradregeringen vägrade fortsatt närvaro. Nu planerar man också en mission i Tjetjenien. OSSE har ett fast sekretariat i Wien, och i Warszawa har man ett kontor för frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Minoritetskommissarien, som arbetar med nationella minoriteters rättigheter, har sitt säte i Haag. OSSE är en av flera aktörer på den säkerhetspolitiska arenan. De komparativa fördelar som kännetecknar OSSE är framför allt att organisationen omfattar samtliga europeiska stater, de nya nationer som tidigare fanns inom Sovjetunionen samt USA och Kanada. OSSE utgör alltså ett forum där alla finns med. Budapestmötet i december 1994 bekräftade också att OSSE är den övergripande säkerhetsorganisationen i Europa. Beslutsordningen inom OSSE utgår från konsensusprincipen. Denna princip har luckrats upp något och innebär nu att man tillämpar konsensus minus 1. I en sådan beslutsordning finns det naturligtvis både fördelar och nackdelar. Den stora fördelen och vinsten är naturligtvis samförståndet i sig, att man genom kompromissen når fram till en gemensam kärna och att alla omfattar ett sådant beslut. Men samförståndslösningar kan bli urvattnade. Beslutsprocessen kan bli tidsödande, och den kan t.o.m. förlama organisationen. Dessa farhågor har uppmärksammats av OSSE:s parlamentarikerförsamling. Vi förordar att beslutsordningen reformeras. Parlamentarikerförsamlingen är en av de yngre institutionerna i OSSE-familjen. För närvarande består församlingen av 312 ledamöter. Man har årligen session första veckan i juli. Nästa år samlas församlingen till möte här i Stockholm. Parlamentet arbetar alltså under mera flexibla former än moderorganisationen. Vi har en beslutsordning där majoritetsbeslut är avgörande. Man skall se parlamentarikerförsamlingen som ett komplement till OSSE. Den parlamentariska dimensionen är enligt min mening nödvändig för att förankra OSSE-processen i medlemsstaterna. Under senare år har enskilda organisationer som arbetar med fredsoch konfliktlösning knutits närmare OSSE. Nästa ärende här i kammaren handlar om mänskliga rättigheter. Där finns det ett avsnitt om Turkiet. Turkiet har tagits upp av OSSE vid ett flertal tillfällen. Den s.k. Moskvamekanismen har inte kunnat utlösas på grund av att inte tillräckligt många medlemsstater ställt upp på att tillämpa den. Det skulle ha inneburit att OSSE skickade en expertdelegation för att utreda de brott som Turkiet anklagas för. Men när det inte var möjligt sände parlamentarikerförsamlingen en grupp om nio parlamentariker för att inför mötet nu i juli i Ottawa kunna lämna en rapport om förhållandena i Turkiet. Delegationen återkom nyligen och kunde då rapportera i frågan att de nationella minoriteternas rättigheter är starkt begränsade. Likaså är yttrandefriheten beskuren, och kurdiska parlamentariker sitter fängslade. Dessutom förekommer tortyr. Turkiet har som medlem i OSSE förpliktat sig att efterleva Parisstadgan. För att kunna göra det måste emellertid den turkiska konstitutionen ändras. Man arbetar nu med det, bl.a. på uppmaning inte bara av OSSE utan naturligtvis även av Europarådet och Europaparlamentet. Herr talman! Det är min absoluta övertygelse att OSSE har en stor och avgörande roll att spela för säkerhet och stabilitet i vår del av världen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är viktigt att regeringen årligen till oss i riksdagen lämnar en sådan här redovisning för verksamheten i OSSE. Därmed får riksdagen möjlighet att följa arbetet och att debattera vad som händer inom OSSE. Under det gångna året slog toppmötet i Budapest i december 1994 fast att OSSE skall vara en övergripande europeisk säkerhetsorganisation baserad på OSSE:s breda säkerhetsbegrepp och dess gemensamma värderingar. Toppmötet beslutade också att öppna vägen för en fredsbevarande operation i Nagorno-Karabach, där Sverige har spelat en mycket viktig roll för att detta skall kunna genomföras. Några veckor efter toppmötet utbröt kriget i Tjetjenien. Till en början reagerade såväl OSSE som världssamfundet långsamt. Men under våren har OSSE kommit att spela en mycket viktig roll - en roll som kan komma att visa att OSSE har en unik uppgift i att arbeta i en väpnad intern konflikt för att nå en fredlig lösning. I skrivelsen från regeringen redovisas också områden där toppmötet inte ledde till resultat. Det är viktigt att visa att man har ambitioner men att man inte alltid uppnår resultat. Ibland tycker jag att man i den offentliga debatten gärna vill framhålla alla misslyckanden när det gäller sådana här internationella samarbetsorgan. Det är alltså viktigt att vara öppen och att även visa negativa resultat. OSSE är en mycket ung organisation som, som det står i skrivelsen, har en liten administration. Men förhoppningarna från oss i medlemsländerna ligger i att OSSE kan utvecklas till en effektiv organisation som också skaffar sig kunskap och kompetens i fråga om tidig konflikthantering. Dessutom gäller det att utarbeta kontaktsystem för att samla upp tidiga varningssignaler om hotande konflikter. OSSE:s samarbete med frivilliga organisationer bör utvecklas i detta arbete, men också i många andra viktiga arbeten som gäller konflikthantering. Det är en fråga som intresserar inte minst OSSE:s parlamentarikerförsamling. I skrivelsen redovisas också regeringens syn på toppmötets beslut att inför 1996 års toppmöte ha genomfört en granskning av den ryska federationens förslag om en Europas säkerhetsmodell för nästa århundrade. Det skulle enligt regeringen innebära en alleuropeisk dialog om olika säkerhetspolitiska problem i Europa efter det kalla kriget - en dialog som kan föras mellan OSSE:s 52 stater. Det känns angeläget för mig att föra upp detta i den här debatten.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

Fru talman! Jag skulle egentligen kunna säga att jag instämmer med de föregående talarna som gett en så uttömmande bild av OSSE och av den stora nytta som vi här i Europa kan ha av OSSE. Det är bara ett par saker som slog mig när jag läste redogörelsen om OSSE och som jag vill lyfta fram här. Det gäller det som jag uppfattade som OSSE:s visioner. Man talar nämligen om den mänskliga dimensionen och om den ekonomiska dimensionen. Den mänskliga dimensionen innefattar mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, demokratisk dimension och rättsstatens uppbyggnad. Den handlar också om vikten av att ha observatörer vid olika rättegångar i Den ekonomiska dimensionen är nästan djärvare. Den säger att tekniskt, vetenskapligt arbete och miljö är väldigt viktigt. Det här är någonting som vi har sett överallt i världen när det gäller dammbyggen eller andra stora projekt; det blir nästan alltid en stor konflikt mellan det tekniska, vetenskapliga arbetet och miljön. Detta fanns egentligen med i ESK, men det hade en undanskymd roll och mycket mindre betydelse. Det är en av de saker som jag tycker att det är väldigt viktigt att OSSE har påpekat. I övrigt tror jag också att en liten administration - som OSSE har - tillsammans med det sätt man arbetar på, gör att man kan komma fram till snabba beslut. Jag tror också att OSSE är en flexibel institution. Det står också, när det gäller t.ex. de fredsbevarande åtgärderna, att OSSE har ett nära samarbete med FN och Europarådet och att vissa konfliktfrågor kan hänskjutas till säkerhetsrådet. Med detta yrkar jag också bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! För människor runt om i världen innebär respekt för mänskliga rättigheter och demokrati att i det vardagliga livet fritt få säga sin mening, att fritt rösta på det parti man vill, att få en advokat när man står inför rätta, att slippa övergrepp och att, om det inträffar, vara säker på att det åtgärdas. För allt fler människor i världens länder håller detta i dag på att bli en verklighet. Demokratin har gjort dramatiska framsteg. Allt fler av världens länder styrs i dag av regeringar som utsetts av folken i fria val. I många av de forna diktaturerna pågår nu förberedelser för val till parlament och lokala demokratiska församlingar och för val till president. Det är viktigt att komma ihåg att respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter - oavsett kön, ålder, ras och etnisk tillhörighet - har sin fasta grund i ett demokratiskt styrelsesätt och i rättssamhället. Att man kan hävda och utöva sina mänskliga rättigheter är en naturlig del i demokratins verksamhet och utveckling. Trots denna glädjande utveckling i riktning mot demokrati och ökad respekt för de mänskliga fri och rättigheterna tvingas vi konstatera att människors grundläggande rättigheter fortfarande kränks och förnekas överallt i världen. Det gäller framför allt de medborgerliga och politiska rättigheterna, men även de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Världens länder har genom olika konventioner inom FN-systemets ram, inom Europarådet och inom andra internationella och regionala sammanslutningar antagit folkrättsliga regler som är ägnade att skydda och värna den enskilda människans rätt. Men efterlevnaden av dessa grundläggande internationella regler är dålig. Vi behöver bara läsa dagstidningarna eller följa TV:s nyhetssändningar för att uppleva att allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer över hela världen i form av åsiktsförtryck, tortyr, försvinnanden, fängslanden utan rättegång och mord utförda av regeringsanknutna dödspatruller. Det finns också bevis för att massmord har utförts av regeringsstyrkor och att enskilda personer - män, kvinnor och barn - med berått mod har dödats av sina egna regeringar. I Amnesty Internationals nyligen publicerade rapport om situationen i Iran bekräftas återigen att regimens omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter. Förtrycket mot religiösa minoriteter ökar, liksom det systematiska förtrycket av landets kvinnor. Regimen fortsätter att fängsla och avrätta människor av politiska skäl, och all politisk opposition är förbjuden. I Burma fortsätter trots FN:s fördömande landets militärregim sina övergrepp mot oppositionen bl.a. genom summariska avrättningar och tortyr. Hundratals politiska fångar sitter fortfarande i fängelse. På Kuba fortsätter det allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Landets politiska system tillåter fortfarande inte några grundläggande demokratiska fri och rättigheter, vilket bekräftas i den senaste rapporten från FN:s särskilda rapportör för De folkmord som begåtts i Rwanda, Burundi och Bosnien-Hercegovina har upprört oss alla och också fördömts av världssamfundet. Detta, fru talman, är bara några exempel på hur människors grundläggande fri och rättigheter kränks. I utskottsbetänkandet redogörs också utförligt för den otillfredsställande situationen när det gäller respekt för mänskliga rättigheter i många av världens länder. Samtidigt kan vi konstatera att ett grundläggande internationellt regelverk för skydd av de mänskliga rättigheterna i dag finns. Det fortsatta arbetet kan därför koncentreras på att få världens länder att leva upp till sina åtaganden och att få fler länder att underteckna de befintliga internationella konventionerna. I biståndsdebatten betonade vi moderater hur viktigt det är att stödja en utveckling mot demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlösningar i världens länder, både därför att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i sig är viktiga och därför att det också är ett viktigt bidrag till ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning. Framsteg på dessa områden är enligt vår mening själva förutsättningen för en hållbar social utveckling. Dagens konflikter eller hot om konflikter orsakas i flera fall av att regeringarna inte accepterar sina minoritetsbefolkningar. Minoritetsfrågorna kommer att spela en viktig roll såväl i europeisk politik som i världen i övrigt under en lång tid framöver. Bertil Persson kommer senare i debatten att mer utförligt belysa denna fråga. Fru talman! Sveriges riksdag och regering måste starkt reagera på alla former av förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. Att inom FN-systemet, i samarbetet inom EU och inom andra internationella organisationer ständigt bidra till att debatten aldrig tystnar, att länder som förtrycker sina medborgare ständigt blir påminda om att detta aldrig kan accepteras är ett sätt för Sverige att reagera. Att initiera och skapa en debatt bland människor i det vardagliga livet är ett annat sätt att visa vårt engagemang för dessa viktiga frågor. Dialogen, samarbetet och den långsiktiga påverkan är likväl de medel som bäst gagnar utvecklingen mot ökade fri och rättigheter i de länder där förhållandena ännu inte är tillfredsställande. Isolering är i regel inte rätt metod för att få till stånd en förbättring. Tvärtom kan detta bidra till att ett lands diktatur får anledning att göra landet ännu mera slutet och därigenom förhindra att information om fri och rättigheter i världen i övrigt når medborgarna. Avbrytande av de ekonomiska förbindelserna leder ofta till att diktaturen fördjupas och situationen vad gäller mänskliga rättigheter förvärras. Regimen kan skylla problemen på utlandet. Genom frihandelsavtal och tullunioner bidrar man tvärtom till att öka demokratin och respekten för mänskliga rättigheter. Endast i yttersta nödfall skall sanktioner och bojkott vara ett medel för att påverka ländernas utveckling och då vara internationellt beslutad av FN:s säkerhetsråd för att få effekt. Den europeiska unionen utvecklar en målmedveten strategi för att stödja utvecklingen i Medelhavsområdet. Avsikten är att vidga handelsförbindelserna för att främja både ekonomi och inte minst demokrati och mänskliga rättigheter. I dialogen med Europas partner i Medelhavsområdet är det viktigt att just frågor om mänskliga rättigheter och demokrati kraftfullt betonas. Den hittillsvarande utvecklingen visar entydigt att det inte räcker med stort tillflöde av kapital i form av oljeintäkter eller bistånd. Sker inte en demokratisk utveckling och en kraftig förbättring av respekten för mänskliga rättigheter kommer södra och östra delen av Medelhavsområdet att fortsätta att vara en instabil region. Sverige bör i sitt agerande inom ramen för EU:s Medelhavspolitik betona respekten för mänskliga rättigheter och demokrati som en förutsättning för en stabil långsiktig utveckling. Till sist, fru talman, vill jag kommentera den moderata reservationen. FN är i dag inblandat i en rad länder som övervakare och medlare vid pågående fredsprocesser och demokratiseringssträvanden i forna diktaturer runt om i världen. Samtidigt ställs allt fler krav på organisationen från nationer och olika folkgrupper i världen att FN skall engagera sig för att åstadkomma hållbara lösningar när nya hot och konflikter uppstår. FN:s roll som konfliktlösare och fredsbevarare behöver stärkas. Detta kan endast ske genom en effektivisering och koncentration av verksamheten. Sverige har tillsammans med de övriga nordiska länderna tidigare tagit fram förslag som skulle kunna bidra till detta. Prioriteringar av verksamheten, hårdare kontroll av sekretariatet och en förbättrad budgetdiciplin är nödvändiga reformer som måste genomföras för att FN skall kunna möta den nya tidens krav. Endast ett fåtal av medlemsländerna betalar i dag de bidrag som man förbundit sig att göra. FN har betydande ekonomiska problem. Vi tycker därför inte att det i detta läge är rimligt att begära av FN och dess medlemsstater att dagens knappa resurser skall användas för ytterligare en stor internationell konferens, som utskottets majoritet vill ge regeringen till känna. På övriga punkter, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! I år är det 50 år sedan FN bildades. Vi har halvsekelsjubileumsår i år. Under detta år får FN också motta mycket kritik, och man lever under stress och stora ekonomiska svårigheter, precis som Inger Koch nyligen framförde här. Efter andra världskrigets ohyggliga lidanden hoppades man på att människans förnuft skulle få råda och att de grymma brott mot mänskliga rättigheter som då hade ägt rum aldrig mer skulle upprepas. Det var i den andan man stiftade FN. 1948, lade man i 30 artiklar fast vad som fortsättningsvis skulle vara rättesnöre för FN:s medlemsländer. Jag tror att det kan vara bra att ibland påminnas om vad man då kom överens om. Många av de länder som vi i dag kritiserar är ju undertecknare av dessa dokument.

Det är högtidliga ord, det är allvarsamma ord och det är förpliktande ord. Men ändå - som vi tidigare hörde här - påminns vi ständigt om brott mot just detta av medlemsländerna själva. Via TV och radio möts vi av nyheter som pekar på grova brott mot mänskliga rättigheter. Jag tror att vi alla ofta känner en förtvivlan och en vanmakt inför allt det som vi via massmedierna får ta del av. I dag får vi bl.a. uppleva hur de FN-soldater som är satta att skapa fred och försoning tas som gisslan av bosnienserber och används som mänskliga sköldar vid olika förmodade militära mål. Jag skall nämna några rubriker ur pressen bara under den här veckan. Svenska Dagbladet i onsdags hade rubriken: "Bosnienserber tog ytterligare gisslan. Karadzic varnar FN". Så kan man läsa i rubrik efter rubrik varje dag. I går kunde man läsa en rubrik om att var tredje svensk är för dödsstraff. I MR-betänkandet tas flera områden och många länder upp som exempel på hur brott mot mänskliga rättigheter dagligen och stundligen äger rum. Ibland känner man att det är detta som mest uppmärksammas. Men det är klart att det också finns en positiv utveckling, en demokratiutveckling. Ofta är det väl så, att hälsan tiger still. Det som är positivt talar man mindre om. Vi accentuerar det som upprör oss, och det är kanske rätt inställning. Då kan vi försöka att påverka för att det som är fel skall kunna rättas till. Amnesty International gav förra månaden ut en rapport om Iran, som också är ett FN-land. Jag tänkte anföra några citat ur den rapporten. "Amnesty International är djupt oroat över de fortsatta grova brotten mot mänskliga rättigheter i "Även iranska dissidenter som har flytt landet är inte säkra; flera har blivit mördade under omständigheter som pekar på att de har blivit avrättade av den iranska regeringens agenter." "I åratal har myndigheterna vägrat internationella mänskliga rättighetsorganisationer, inklusive Amnesty International, inresa till landet. Till och med FN:s speciella högkommissarie för mänskliga rättigheter, som har mandat av det internationella samfundet att undersöka brott mot de mänskliga rättigheterna i Iran, har förvägrats inresa till landet sedan 1991" Sida upp och sida ner kritiserar Amnesty International Iran. Dessa citat, som är fritt översatta av mig, pekar på hur allvarligt läget är. Det är många ledamöter i den här kammaren som också har reagerat genom att skriva under upprop just när det gäller brott mot mänskliga rättigheter i Iran. Enligt artikel 9 i FN:s Mänskliga rättighetsförklaring må ingen godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas. Och enligt artikel 11 har envar som blivit anklagad för straffbar gärning rätt att betraktas som oskyldig till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång under vilken han åtnjuter alla för sitt försvar nödvändiga garantier. För medlemslandet Iran är det långt kvar till fullföljandet av dessa mänskliga rättigheter, som man säger sig stå bakom. I söndagens Dagens Nyheter kunde vi läsa om barnarbete i Colombia. Vi kan se och läsa om hur 15 årige Aurelio Gavilia hackar kol och lägger det på en träsläde djupt nere i en kolgruva. Han har arbetat där sedan han var 12 år. Dessa barn kallas för "de svarta småänglarna". Många av dem är yngre än 12 år. För att ge detta ett ansikte skall jag citera bara några rader ur artikeln. Det står så här: "Ingången till helvetet kröns av en avflagnad madonnafigur. Aurelio Gavilia gör ett snabbt korstecken, kastar en blick på den gipsfigur som sitter ingrävd i bergssluttningen och försvinner in i mörkret. Vi tittar eftertänksamt på det svarta hålet, granskar trästöttorna som ska hindra tak och väggar från att rasa och kliver efter." När jag läste detta påmindes jag om när jag som tonåring för första gången besökte en kolgruva i England. Jag lovade mig själv att aldrig göra om det, därför att det var den mest obehagliga upplevelse som jag någonsin varit med om. På vägen tillbaka från kolgruvan passerade vi många kors över barn som hade dött i kolgruvan på 1800-talet. Detta pågår fortfarande i dag i världen. Colombia, jämsides med flera andra länder, lever ju inte upp till de konventionsförklaringar som finns i barnkonventionen och som Colombia har skrivit under. Artikel 32 lyder så här: "Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling." Detta tas även upp i betänkandet. Man försöker att ge de anonyma barnen ett ansikte genom att berätta om Iqbal Masih. Han gav ett ansikte åt de miljontals barn som i dag tvingas till barnarbete. En fråga som jag ofta får är: Men vad gör FN? Man känner samma vanmakt som vi alla kanske gör någon gång. Men vi skall komma ihåg att FN inte är starkare än vad dess medlemsländer gör FN till. Kedjan av FN-länder är inte starkare än dess svagaste länk. Därför gäller det att på olika sätt stärka FN och dess arbete för mänskliga rättigheter och friheter. Det skall man alltid påpeka när människor frågar sig vad FN gör. FN har ju anordnat flera konferenser, och i betänkandet tas det upp några av dem. Under 1990-talet hölls Miljökonferensen i Rio och MR-konferensen i Wien. I höst går man vidare med Världskvinnokonferensen och Bebyggelsekonferensen nästa år i Istanbul - allt för att försöka hitta vägar för att lösa dessa problem. En kraftig utskottsmajoritet bestående av samtliga partier utom Moderata samlingspartiet ställer sig bakom förslaget från sexpartimotionen om en FN konferens som skall ta sin utgångspunkt i den traditionella mansrollen. En sådan konferens skulle kunna ge viktig kunskap som kan leda till positiva förändringar för såväl kvinnor som män. Det verkar som att Moderata samlingspartiet egentligen inte har någonting emot konferensen som sådan. Det är pengarna som är bekymret, och det kan jag hålla med om. FN har ekonomiska bekymmer. Det är ändå glädjande att Moderata samlingspartiet ställer sig bakom de formuleringar som finns. Jag noterar att det i den moderata reservationen står att man vill främja ett fortsatt aktivt arbete i frågor som rör män och jämställdhet, först i ett nordiskt och senare i ett globalt perspektiv. Det är just detta som vi vill åstadkomma. På ett eller annat sätt skulle man nog också kunna klara detta ekonomiskt. Slutligen, fru talman: I reservation 3 ställer Folkpartiet sig bakom ett tillkännagivande till regeringen med förslag om att man skall överväga att sända en officiell svensk delegation till Colombia, detta som ett bidrag till fredsansträngningarna i landet. Vi menar att Sverige nu har ett unikt tillfälle att bygga vidare på de kontakter som knöts under den tid som de svenska ingenjörerna Tommy Tyrving och Danny Applegate var gisslan där. Dessa kontakter borde man nu kunna använda för att hjälpa till att bygga fred i Colombia. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! De mänskliga rättigheterna, som vi i dag skall diskutera, är en självklarhet för de flesta av oss. De har kommit för att stanna. De första deklarationerna kom för mer än 200 år sedan, och den fasta grund som vi har i dag vilar på FN-deklarationen av den 10 december 1948. Men vi är inte oemotsagda. För inte så länge sedan hävdade en debattör att det här med mänskliga rättigheter var ett mode, en modeideologi. Jag tror att kampen för mänskliga rättigheter har kommit för att stanna. Det är en utveckling som måste gå framåt. Det är väsentligt att understryka att rättigheterna till liv, till ett bra liv och till att uttrycka sin åsikt inte är - och bör inte vara - annorlunda om man växer upp i Sverige jämfört med om man växer upp i Kina eller i något annat land. Det finns de som ibland hävdar att formen för demokrati och formen för människors rätt att uttrycka sina åsikter skall skilja sig åt mellan västvärlden och exempelvis vissa asiatiska länder. Det är ett oacceptabelt sätt att diskutera. FN har under årens lopp stärkts i sin kamp för de mänskliga rättigheterna och i sin övervakning genom att inrätta olika institut. Men fortfarande är resurserna för den typen av arbete små. Det är viktigt att visa att de mänskliga rättigheterna omfattar både de medborgerliga politiska rättigheter som en individ har och de kollektiva rättigheterna när det gäller ekonomi samt sociala och kulturella rättigheter. Men vi måste också tala klartext. Betänkandet handlar om mänskliga rättigheter, men det borde egentligen handla om bristen på mänskliga rättigheter. Det är ju det som det rör sig om. Vi måste också undersöka vad vi kan göra och åstadkomma på de platser där respekten för mänskliga rättigheter inte finns. Man kan naturligtvis utnyttja de diplomatiska kanalerna för att uttrycka sitt missnöje gentemot regeringar som missköter sig, men vi har också verksamma sanktioner. Sanktionen mot Sydafrika visar t.ex. att detta är ett instrument som bör användas. Jag saknar två saker i denna debatt. Det ena är en person från regeringen. Jag anser att det här är frågor som i högsta grad berör den svenska regeringen, och jag efterlyser en representant för regeringen när riksdagen diskuterar dessa frågor. Den personen finns inte här i dag, och det beklagar jag. Det andra jag saknar i dag är en debatt om ett annat betänkande, nämligen det som handlar om krigsmateriel. Jag beklagar att vi inte på samma gång som vi diskuterar mänskliga rättigheter kan behandla det betänkandet, därför att dessa frågor går inte att skilja åt. Sverige och andra länder bidrar faktiskt aktivt till att mänskliga rättigheter kränks genom att vi exporterar vapen till vissa länder. Jag saknar dessa två saker i debatten. Det här betänkandet är långt ifrån heltäckande. Vi vet att det finns oerhörda problem med att få den grundläggande mänskliga rättigheten - rätten till liv - respekterad i många fler länder än dem som vi faktiskt diskuterar och analyserar. Jag tänker t.ex. på Algeriet, på Gulfstaterna, Rwanda, Burundi, f.d. Jugoslavien och en rad andra länder. Inte heller jag kan naturligtvis vara heltäckande och ta upp allt det vi borde ta upp. Jag skall bara peka på situationen i allmänhet på några områden och i några enskilda länder. Från Vänsterpartiet kommer Ulla Hoffmann senare att särskilt tala om kvinnor och mänskliga rättigheter samt om situationen i Iran. Jan Jennehag kommer att tala om situationen i Kina, som förtjänar all uppmärksamhet på grund av Kinas otroliga försummelser av de mänskliga rättigheterna. Fru talman! Jag skall börja från början - jag skall börja med barnets rättigheter. Den 20 november 1989 York 1990 bekräftade sedan konventionen. 170 länder har ratificerat den, och ytterligare några har undertecknat den. Men det viktiga är ju hur den efterlevs. Det gäller att inte bara underteckna. Vi vet att barnets rättigheter kränks i en rad länder. Det är miljoner barn som inte har tillgång till det mest elementära, till mat, utbildning och hälsa. Det är mer än 200 miljoner barn som är ute i barnarbete. Karl-Göran Biörsmark har på ett bra sätt beskrivit just situationen för barnarbetare i Colombia. Men det finns tyvärr otroligt många fler exempel. Vi har i utskottet särskilt uppmärksammat barn inom exportindustrin. Där har mordet på Iqbal Masih, företrädare för Bonded Labour Liberation Front, blivit det tydligaste exemplet på hur ett barn som protesterar mot förhållanden inte får behålla sitt liv. Men det finns också gatubarn i en rad länder. De finns i Colombia, Guatemala, Mexico, Chile och på flera andra håll. Dessa barn tvingas att klara sin försörjning genom att sälja saker på gatan eller genom kriminell verksamhet. Jag har också velat peka på betydelsen av hemarbete för barn. Framför allt flickor i Sydostasien tvingas att arbeta som hembiträden och leva under slavliknande förhållanden. De utnyttjas väldigt ofta sexuellt eller säljs som sexslavar. Sedan har vi barnpornografin. Vi vet att vårt land också i hög grad har försummat barn och på det viset deltagit i exploatering av barn. De problem som världens barn har gäller inte alls bara barn i de s.k. u-länderna. Fattigdomen i Europa ökar och sexuella övergrepp och barnpornografi finns runt om i vår närhet. I början av veckan hade vi en europeisk barnkonferens här i riksdagen tillsammans med Rädda Barnen. Vi antog en deklaration där vi tog upp hur barnets rättigheter måste sättas högst på dagordningen. Barnkonventionen måste helt enkelt följas. Fru talman! Jag skall nu gå över till situationen i Latinamerika. Jag kan börja med det som är glädjande i Latinamerika, nämligen hur en rad länder som har levt i diktatur har övergått till en process som leder mot demokrati. Jag tänker på Chile, Argentina och Uruguay. Det finns fler länder. Men det är inte så lätt att gå över från diktatur till demokrati. Jag vet från egna kontakter i t.ex. Chile att bruket av tortyr fortfarande förekommer och att pressfriheten i Uruguay försummas. De som är offer för diktaturen i Argentina får fortfarande inte tag i anhöriga. De ansvariga har inte ställts till svars. Det tar lång tid att gå från diktatur till demokrati. Vi vet att samma förhållanden gäller i Sydafrika. Men i flera länder i Latinamerika finns det större problem. Jag tänker på Guatemala, Mexico och flera andra länder där ursprungsbefolkningen har förtryckts. Större delen av befolkningen förtrycks av en liten minoritet. I Mexico har militären t.o.m. tagit till vapen mot dem som har opponerat sig mot detta. Vi har i utskottet diskuterat situationen i Peru. Det är glädjande att antalet offer för förtrycket i Peru tycks ha minskat. Det gäller förtrycket från såväl gerillans sida som från de paramilitäras sida och militärens sida. Men förtrycket har ändå inte minskat totalt sett. Tortyr är mycket vanligt förekommande. Skenavrättningar sker, och det finns en rad andra förhållanden som inte hör hemma i en demokrati. Flera av oss kommer säkert ihåg Napoleon Aponte som utvisades från Sverige i september 1994. Han har nyligen återkommit och kan vittna om den omfattande tortyr han utsattes för i fängelset i Peru. Vi har en lunta från US State Department som handlar om de mänskliga rättigheterna i hela världen. Den är på 600-700 sidor. Den beskriver utförligt hur situationen i Peru lämnar allt övrigt att önska när det gäller de mänskliga rättigheterna. Jag är därför litet oroad när majoriteten i betänkandet tar upp hur många förbättringar som har skett. Jag kan inte låta bli att fundera över om det är så att socialdemokraterna med detta vill markera att förhållanden har blivit så mycket bättre att det inte är något problem att utvisa personer tillbaks till Peru. Jag hoppas att jag har fel, men jag är tyvärr inte säker på det. Vi har fler länder i Latinamerika med problem. Jag kan bara nämna Bolivia där det nyligen har varit undantagstillstånd och där de medborgerliga rättigheterna har satts åt sidan. Jag vill också ta upp Kuba. Det är ett land som har lyckat bekämpa analfabetism och undernäring. Kuba har under många år inneburit ett föredöme för oss inom Vänstern när det gäller arbetet med de sociala frågorna. På Kuba har man en hårt prövad befolkning. USA:s blockad har inneburit stora umbäranden för befolkningen. Den har sannolikt också hejdat utvecklingen av demokrati och flerpartisystem. Skulden på USA:s skuldror är enorm. Men det fråntar inte Kubas regering ansvaret. Politiska fångar, begränsad yttrandefrihet och enpartisystem hör inte hemma i en demokrati. Kritiken från Amnesty mot Kuba måste tas på allvar. Tidigare talare har varit inne på situationen i Colombia, ett land som sedan decennier är präglat av våld. Det vi mest talar om är de ungefär 30 000 mord som begås varje år. Varje dag kränks människor när det gäller rätten till liv och yttrandefrihet. Vi har också våldet mot barn som i dag förmenas rätten att växa upp och ha tillgång till mat och utbildning. De finns i stället i barnarbete. Men vi har också ursprungsbefolkningen i Colombia som på grund av byggandet av stora dammprojekt, kraftverk osv. undandras möjligheterna till sin traditionella försörjning. De tvingas ut i ännu större fattigdom. Det politiska våldet är mycket utpräglat i Colombia. Vi vet att paramilitära grupper förekommer. Militären har väldigt liten möjlighet att styra dessa. Vi har också våldet från gerillagrupper. Det har vi blivit medvetna om genom att svenskar har utsatts för detta våld. Den colombianska presidenten Samper har lovat att ta itu med MR-frågor och att nära samarbeta med FN på det här området. Men hittills har det inte hänt särskilt mycket i praktiken. Den svenska fonden för mänskliga rättigheter gjorde i mars 1995 en resa till Colombia. Rapporten rekommenderar bl.a. att en parlamentarisk delegation reser till Colombia. Man hade en rad andra viktiga rekommendationer om hur man tyckte att den svenska regeringen skulle kunna agera fortsättningsvis. Jag är litet överraskad över att den socialdemokratiska gruppen med bl.a. Lena Klevenås, som själv var med på resan och har skrivit dessa rekommendationer, inte har velat ta med dem i utskottets betänkande och gå på dessa rekommendationer. Varför vill inte den socialdemokratiska gruppen t.ex. att den svenska regeringen skall ha ett mer aktivt inflytande och erbjuda sina möjligheter som fredsmäklare eller skicka en parlamentarisk delegation? Man kan inte låta bli att undra om det är så att den svenska regeringens intresse för Colombia är något mindre nu när de svenska ingenjörerna är frisläppta. Jag vill också beröra situationen på Östtimor. Indonesiens invasion i september 1975 har kostat kanske 300 000 människor livet. Det förs årliga förhandlingar i New York mellan motståndsrörelsen, Portugal och Indonesien under överinseende av FN. I dagarna avslutas en stor solidaritetskonferens för Östtimor i Lissabon. Ingbritt Irhammar och jag hade förmånen att få vara med en del av tiden. På den här konferensen togs det bl.a. fram ett tal av Xanana Gusmao, som är ledare för motståndsrörelsen. Han hade skickat det från fängelset i Jakarta. Där fanns kravet på att fredsprocessen måste komma i gång med. Det finns olika faser i detta, bl.a. kravet på en folkomröstning och att en FN-närvaro är absolut nödvändig. Man har fullt stöd från den portugisiska regeringen som i dag försöker att döva sitt dåliga samvete från den koloniala tiden på ett i mina ögon bra sätt. Jag kan inte förstå varför inte majoriteten har velat stödja det som vi har fört fram i ett särskilt yttrande om en ökad FN-närvaro på Östra Timor. Portugal har naturligtvis ett särskilt ansvar. Men Sverige och hela det internationella samfundet måste bidra till att åstadkomma en fredlig lösning för folket i Östtimor. Men Indonesien förtrycker ju inte bara människor i Östtimor, utan hundratusentals och kanske uppemot en miljon människor i Indonesien har mördats sedan militärkuppen 1965. Det är flera som har tagit upp hur parlamentsledamöter har fängslats på grund av kritik mot regimen. Även där har Sverige ett ansvar, bl.a. genom att vi fortsatt har vapenexport. Det är inte fråga om nya vapen utan det handlar om följdleveranser. Vi har handelsrelationer. Sverige borde på ett helt annat sätt visa solidaritet med befolkningen i Indonesien och i Östtimor. Jag vill också nämna situationen i Turkiet, där tortyr är så vanligt att det ses som en folksjukdom. Där är kurder, kristna syrier och en rad andra minoritetsgrupper mycket allvarligt förföljda. Vi har ingående diskuterat situationen i Turkiet med utrikesministern och fått försäkringar om att Sverige inte kommer att acceptera en tullunion med Turkiet så länge en invasion pågår i Irak. Men hur är det med de mänskliga rättigheterna i Turkiet? Är den svenska regeringen nöjd, om Turkiet drar tillbaka sina trupper från Irak? Räcker det med det? Ställer vi inte högre krav? Jag vill också nämna att Turkiet har ockuperat Cypern, vilket ibland tycks vara ett bortglömt faktum. Det skedde 1974. Detta tycks världen vilja glömma. Jag vill också nämna Västra Sahara som är ett område där det finns en fredsplan. Där skulle en folkomröstning genomföras som ännu inte har ägt rum. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 3 angående regeringsdelegation till Colombia. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill göra kammaren uppmärksam på de särskilda yttranden som bl.a. Vänsterpartiet står bakom vad gäller situationen i Peru, att Europakonventionen bör kompletteras med ett förbud mot etnisk diskriminering och att Sverige bör ta upp förhållandet att Påvestaten har samma status som andra stater, vilket vi vill ändra på. Slutligen, fru talman, vill jag bara konstatera att när vi i dag diskuterar frågor om mänskliga rättigheter eller bristen på mänskliga rättigheter i världen, är det ännu långt kvar till dess att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs den 10 december 1948, blir verklighet. Vi har en stor uppgift att fylla på detta område.

Fru talman! Jag skall börja med att ta upp två motioner som berör internationella miljöfrågor. Rätten till öppen och fri miljöinformation om olika länders miljöproblem, planerade åtgärder eller redan igångsatta åtgärder, information om länders brist på åtgärder eller nonchalans inför uppkomna miljöskador och miljöpåverkan är information som det är viktigt att både länder och enskilda miljöorganisationer får tillgång till. Därigenom kan man undersöka vad uppkomna miljöproblem beror på och lyfta fram dem till diskussion för att man i en positiv anda skall kunna påverka åtgärderna. Utskottet avslår motionen med motiveringen att flertalet internationella avtal på miljöområdet innehåller föreskrifter om skyldighet att lämna information och att en övergripande konvention löper risken att bara innehålla allmänt hållna principuttalanden som inte får någon verkan. Vi i Miljöpartiet tycker att det är bra om nya konventioner på miljöområdet följs av föreskrifter om informationsskyldighet. Men vi menar att en övergripande konvention varken behöver bestå av allmänt hållna principuttalanden eller vara uddlös. Det beror ju helt och hållet på hur konventionen utformas och vad man vill att den skall omfatta. I den andra motionen föreslår vi en internationell miljödomstol och att Sverige inom FN verkar för att en sådan skapas - en domstol som är öppen för alla nationer och andra berörda parter. Utskottet har förklarat denna motion besvarad, vilket jag redan i utskottet protesterade mot. Jag anser nämligen inte att motionen är besvarad. Utskottet hänvisar till att den internationella domstolen i Haag kan handlägga miljömål och att andra internationella domstolar också är behöriga att pröva miljörättsliga frågor. När 1982 års havsrättskonvention träder i kraft kommer en FN-domstol för havsrättsliga frågor att inrättas, som man också förväntar sig skall behandla miljöfrågor. Man menar att det räcker. Vårt yrkande i motionen lyder: Sverige skall verka för en internationell miljödomstol, där såväl länder som miljöorganisationer har talerätt. I texten till motionen står det också mycket klart: "Det är av yttersta vikt att inte bara stater får talerätt vid domstolen. Även miljöorganisationer bör ha talerätt." Efter vad jag har hört finns det följande internationella domstolar som berör miljöskyddsfrågor: Internationella domstolen i Haag, Europadomstolen i Inga statliga organisationer, t.ex. miljöorganisationer, får agera som klagande vid de internationella domstolarna. Förutom dessa tre - snart kanske fyra när det gäller havsrättskonventionen - finns det skiljedomstolar som bildats ad hoc för att lösa också tvister mellan två eller flera stater. Men ingenstans har jag kunnat hitta domstolar som handlägger miljöbrott där miljöorganisationer har talerätt. Vårt yrkande gäller att Sverige skall verka för både länder och miljöorganisationer. Redan 1989 krävde Miljöpartiet i Sveriges riksdag att Sverige skulle verka för inrättandet av en internationell miljödomstol. Dåvarande utrikesutskottet avstyrkte vår hemställan med motiveringen att det endast var en minoritet av världens länder som var intresserade av en sådan domstol. Nu har vi den stora Riokonferensen bakom oss. Världens länder arbetar ända nere på gräsrotsnivå med Agenda 21. Såväl intresset för som kunskap om miljön har ökat liksom dess värre miljöproblemen. Därför tror vi i Miljöpartiet att det behövs en speciell miljödomstol som har arbetsuppgifter enbart inom miljöområdet. En sådan domstol blir slagkraftigare och effektivare när det gäller att få medlemsstaterna att uppfylla sina miljöförpliktelser. Vi tycker att det är naturligt att också miljöorganisationer får talerätt i miljömål. Det handlar om demokrati. Miljöpartiet om den nya miljöbalken är man ju överens om att miljöorganisationerna skall få denna möjlighet. När det gäller kravet på en internationell miljödomstol återkommer vi alltså med en ny motion. Vi började 1989 och vi fortsätter så länge som det behövs. Detta var inte sista gången. I mars i år var en svensk delegation från frivilligorganisationernas fond för de mänskliga rättigheterna i Colombia. Vi har redan hört talas om detta, så jag skall inte säga något mer om det. Jag tycker att man i rapporten beskriver förhållandena i Colombia och de ständiga brotten mot mänskliga rättigheter på ett mycket bra och tydligt sätt. Man beskriver också att de skyldiga inte ställs till ansvar trots att det i Colombia finns konventioner som handlar om mänskliga rättigheter. I rekommendationen i den avslutande åtgärdslistan uppmanas den svenska regeringen att skicka en parlamentarisk delegation till Colombia, vilket också står att läsa i reservationen från Folkpartiet, Vänstern och Miljöpartiet. Det står också i rapporten att Sverige hittills varit alltför passivt i sitt agerande vad gäller Vi hörde här att en förklaring till att Sverige ligger lågt i fråga om Colombia skulle vara att intresset hade blivit svagare nu när de kidnappade svenskarna har kommit tillbaka. Jag tror att det förhåller sig tvärtom. Den tidigare försiktigheten berodde nog på hänsyn till de kidnappade och till att man skulle lyckas med att få dem tillbaka. Men jag håller fullständigt med rapporten om att det nu är dags att ta nya tag och inte vara passiv utan aktiv. Det är fem partier som har avgett ett särskilt yttrande om Indonesien, och det stöder jag givetvis också till hundra procent. Det finns länder som många av oss är engagerade i på grund av MR-frågorna: Indonesien, Tibet, Turkiet, Colombia, Peru. Det är länder som får de stora rubrikerna i pressen. Men jag läste nyligen om ett litet land som man sällan hör talas om. Brotten mot de mänskliga rättigheterna är inte mindre för att det rör sig om ett litet land och om få parter som drabbas. Det är ett land som inte har någon egen riktig identitet. Det klumpas ihop med andra länder under namnet Från december till januari i år har fem oppositionella skjutits av landets beväpnade säkerhetsstyrkor. I januari dog två regimmotståndare av tortyr. Flera misshandlades och skadades svårt vid en demonstration, som gällde undertecknandet av en petition till den regerande emiren. Petitionen innehöll en uppmaning att han skulle återinsätta parlamentet, som han hade avskaffat för 20 år sedan. Vad kan man göra för ett sådant litet land, som inte ens Amnesty har kunnat få in en observatör i? Lönar det sig? På vilket sätt? Vad gör man? Vi hade två gäster från Indonesien här för ett par dagar sedan, och de sade något mycket hoppfullt, nämligen att det bästa vapnet är internationell uppmärksamhet. Jag har hört något liknande från Turkiet. Advokater riskerar där livet för sitt arbete med samvetsfångar och andra som fängslats för sina politiska åsikters skull. Man sade att omvärldens stöd är de här advokaternas livlina. Med tanke på behov av omvärldens stöd kommer jag över till Tibet. Omvärldens uppmärksamhet har ofta riktats mot Tibet, mycket tack vare landets unike ledargestalt, numera flykting i Indien, Dalai Lama. I ett uttalande i mars i år konstaterar Dalai Lama att han inte har alla sina landsmän med sig i den förhandlings och samarbetslinje som han försöker driva gentemot Kina. Han har också föreslagit kompromisslösningen att Tibet tar hand om inrikespolitiken i Tibet och att Kina tar hand om utrikespolitiken, bara man får till stånd förhandlingar. Det är 30 år sedan Tibet fick officiell status som autonom region i Kina, men Kina har aldrig gett detta någon reell innebörd. Inte ens under de här 30 åren har man kommit till seriösa förhandlingar med Tibet. I stället har det tibetanska folket förtryckts på olika sätt. Det har skett övergrepp mot mänskliga rättigheter. Det har gjorts folkomflyttningar, där tibetansk befolkning har ersatts med kinesiska invandrare, som har fått skolor, sjukvård och bostäder av en standard som ursprungsbefolkningen inte har tillgång till. Man har förstört tibetanska tempel och byggnader, och den urgamla tibetanska kulturen och dess traditioner undertrycks. Dessutom finns kinesiska trupper förlagda i landet. Dalai Lama konstaterar också att många års förtryck och brist på vilja att förändra situationen i Tibet från kinesisk sida försvagar motivationen att reda upp förhållandena i Tibet på den icke-våldsväg som han själv hela tiden har förespråkat och i den anda som han själv är beredd till: "I en anda av försoning och kompromisser." I ett skriftligt uttalande nyligen från Dharmsala, där han bor, talar han om att hålla en regelrätt folkomröstning bland de landsflyktiga tibetanerna. I Indien finns ca 100 000 tibetaner. De flesta kom dit efter den misslyckade revolten 1959. Jag citerar återigen Dalai Lama: "Jag inser att det vore omöjligt att genomföra en fri folkomröstning inne i Tibet under nuvarande förhållanden. Icke desto mindre kommer vi att finna sätt att samla representativa åsikter till en folkomröstning från olika delar av Tibet." Det verkar vara dags för det internationella samfundet, och kanske också för Sverige, att ompröva sin inställning till Tibets nuvarande status och Kinas överhöghet över Tibet. Slutligen vill jag ta upp två yrkanden från Miljöpartiet som finns i två olika motioner. De handlar om något som direkt och indirekt berör en rad yrkanden som Miljöpartiet har lagt om att Sverige bör stödja urbefolkningarnas krav på att få delta i utarbetandet av deklarationen för urbefolkningars rättigheter i FN:s MR-kommission. Det är ett viktigt krav. Utskottet redogör för att Sverige redan stöder detta förslag och talar dessutom om att Sverige också stöder att representanter för urbefolkningar skall delta i upprättandet av ett permanent forum för urbefolkningar i FN-systemet. I länder där ursprungsbefolkningens krav och rättigheter ofta kränks finns ibland inga instanser som man kan vända sig till, och synen på människovärdet i de länderna skiljer sig ofta från vår syn. Men nu har man möjlighet att få ett forum för det. Här måste Sverige verkligen göra en prioritering och starkt arbeta för detta forum. Till sist yrkar jag bifall till reservation 2 om miljöinformationen och till reservation 3 om Colombia.

Herr talman! Kampen för mänskliga rättigheter pågår ständigt. Brotten mot dem tycks aldrig upphöra. Det är lätt att tappa tron på människans godhet när man konfronteras med den mängd av övergrepp som rapporteras från alla håll i världen. Vi skall denna vackra junieftermiddag, när näktergalarna spelar ute på Djurgården, fördjupa oss i grava kränkningar, som våldtäkter som ett vapen i krig, mord på fattiga gatubarn, mord på människorättskämpar, rättsvidriga avrättningar, mordhot, kidnappningar och tortyr. Många talare har beskrivit situationen i olika länder, t.ex. i Turkiet, där de omfattande kränkningarna fortsätter trots kraftiga påtryckningar från hela världssamfundet. Parlamentariker sitter där i fängelse. Yttrandefrihet finns inte. Tortyr och avrättningar är vanliga. Byar har bränts. Förhållandena i fängelserna är omänskliga. Kurderna förvägras sitt språk och sin kultur. Problemen i Indonesien och på Östtimor är oförändrat dramatiska och mycket allvarliga. Andra länder där situationen är oroväckande, dramatisk och tragisk är Kina, Peru, Guatemala, Mexico, Bolivia och Västra Sahara. Också i Bosnien pågår allvarliga kränkningar såväl av mänskliga rättigheter som av den humanitära rätten, som handlar som krigets lagar. Jag skall inte ytterligare i mitt anförande ta upp just dessa länder. Den bedömning av situationen som har kommit fram här delar vi naturligtvis även från regeringspartiets sida. Däremot kanske vi inte bedömer de åtgärder som föreslås på samma sätt. Förslagen i de tre reservationerna och i de särskilda yttranden som avgivits är inte de som vi tycker är de mest effektiva och lämpliga. Vi är dock eniga om situationens allvar. Kampen för mänskliga rättigheter förs på många plan. Vi har hela FN:s regelverk med alla deklarationer och konventioner. Vi har FN:s kommission för mänskliga rättigheter, som sammanträder årligen. Vi har rapporteringsskyldighet för alla de stater som skrivit under de olika konventionerna, och vi har olika kommittéer inom FN som granskar ländernas rapporter. Vi har också en mängd frivilliga organisationer och folkrörelser som arbetar målmedvetet och hängivet för att påtala brott mot mänskliga rättigheter varhelst de begås i världen. Mest känd är Amnesty International, vars rapporter tas på allvar av hela världssamfundet. Men det finns också MR-organisationer i de länder där det begås allvarliga kränkningar, organisationer som arbetar under mycket svåra förhållanden och som förtjänar allt stöd. Problemet med mänskliga rättigheter är inte bristen på internationella överenskommelser, konventioner eller liknande, utan problemet är bristen på efterlevnad av vad som stadgas i konventionerna. FN:s deklaration om de universella mänskliga rättigheterna från år 1948 och de båda konventionerna från år 1966 borde egentligen vara tillräckliga för att mänskliga rättigheter skulle respekteras överallt i världen. Där stadgas ju att varje människa är född fri och lika i värde och rättighet. Fru talman! Det kan vara angeläget att påpeka att det som vi i dag behandlar är endast ett motionsbetänkande. Att det är ett motionsbetänkande innebär ju att endast de frågor som kommit fram i olika motionsyrkanden har behandlats. Betänkandet ger alltså inte en rättvisande bild av Sveriges agerande på MR området. Många länder där grava kränkningar förekommer behandlas inte. Som exempel kan nämnas Algeriet. Självklart är vi alla djupt oroade över situationen även i Algeriet liksom i alla andra länder som inte nämns i just detta betänkande men som har motsvarande problem. Det är mycket glädjande att samsynen mellan riksdagens olika partier när det gäller MR-frågor är mycket stor. Många ledamöter såväl i utrikesutskottet som i andra utskott har ett stort engagemang för att öka respekten för MR-frågorna. Ofta har kunskaperna och engagemanget sitt ursprung i besök som har gjorts i olika länder. Många ledamöter är också aktiva i alla de olika stödkommittéer och grupper för dessa frågor som finns i riksdagen. Under en vecka i mars var jag själv deltagare i en delegation från de svenska frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, som skickades till Colombia för att undersöka situationen för mänskliga rättigheter i det landet. Det var en mycket skrämmande upplevelse. Det var svårt att inse att respekten för t.ex. barns rättigheter var så bristfällig, att fattiga gatubarn mördas i stället för att få gå i skolan, i ett land med budgetöverskott och hög ekonomisk tillväxt, och att t.ex. en kvinna som arbetade för rätten att registrera nyfödda barn utsattes för dödshot och tvingades leva med livvakt från en internationell fredsorganisation. Det var obegripligt att fackligt och politiskt arbete inte kunde ske utan dödshot och mord. Samtidigt var det en positiv upplevelse att se att människor trots allt fortsätter att organisera sig för att förbättra samhället, att fackföreningarna trots dödshoten demonstrerar för rätten till liv. Det är också mycket positivt med det internationella samarbetet och den uppmärksamhet som vi alla kan hjälpas åt att rikta mot de missförhållanden som råder i Colombia och annorstädes. Jag skall senare återkomma till Eva Zetterbergs påståenden. Det är det internationella samfundets uppgift att påtala när mänskliga rättigheter kränks. Wiendeklarationen 1993 antog ett handlingsprogram innehållande en bekräftelse på att mänskliga rättigheter är universella. Stater har ett ansvar för att dessa respekteras, och detta är en legitim angelägenhet för det internationella samfundet. Kränkningar som begås av stater som ratificerat olika konventioner för mänskliga rättigheter kan och bör påtalas av andra konventionsstater. Fru talman! Många av världens 2 miljoner barn lever under mycket svåra förhållanden. År 1989 antogs konventionen om barnets rättigheter. Det är en mycket populär konvention att underteckna. I dag uppgår antalet stater som undertecknat den till 171. Problemet är återigen efterlevnaden. Ytterligare ett problem är alla de folkrättsstridiga reservationer som ett stort antal stater avgivit i samband med ratificeringen. Den svenska regeringen måste fortsätta sina ansträngningar att påverka stater att undanröja dessa reservationer. I september 1990 hölls ett världstoppmöte för barn i New York. I samband med detta antogs en deklaration och en handlingsplan för förverkligande av barnkonventionen. Konventionen täcker hela fältet av rättigheter, ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och medborgerliga. Den är folkrättsligt bindande genom ratificering. Den stora uppslutningen till trots har situationen för världens barn i flera avseenden försämrats. Barnadödligheten och antalet barnarbetare ökar i stället för att minska. Därför måste vi se barnkonventionen inte som ett slutmål utan som en början på kampen för barnets rättigheter. Det ligger ett stort ansvar för oss i de rika länderna att leva upp till de fattiga ländernas förväntningar om stöd och bistånd för att de också skall kunna leva upp till barns rätt till hälsa och utbildning och konventionens genomförande. Nästan allt bistånd har en barnaspekt. De ekonomiska reformprogram som genomdrivs i många u-länder måste kompletteras med sociala skyddsnät för att förhindra att vissa grupper av barn blir strukturomvandlingens offer. En förändrad syn på mänskliga rättigheter för u-ländernas barn behövs. Det borde inte vara fråga om välgörenhet utan om barnens rättigheter. Vi måste särskilt uppmärksamma diskrimineringen av flickor. Kvinnlig omskärelse och könsstympning är förbjudet enligt barnkonventionen. Ändå tillämpas det fortfarande i många länder. Mord på nyfödda flickebarn och illegala aborter vars enda grund är kön har förskräckande omfattning. Barn blir ofta krigens offer. 90 % av offren i dagen konflikter är civila. Sverige arbetar aktivt för ett internationellt förbud mot minor liksom för förbud mot att barn under 18 år skall tvingas delta i krig. Att skydda barn från varje form av utnyttjande och sexuella övergrepp är ytterligare ett uppmärksammat krav. Mycket viktiga krav i barnkonventionen handlar om förbud mot barnprostitution, barnpornografi och exploatering av barn genom försäljning eller barnarbete. År 1996 kommer Sverige att stå som värd för en internationell konferens om kommersiell sexuell exploatering av barn. Syftet är att åstadkomma en gemensam handlingsplan och en global strategi för att finna vägar till ett slut på den omfattande kommersiella exploateringen av barn i världen. Utskottet uppmärksammar särskilt det avskyvärda mordet på den pakistanske förkämpen mot barnarbete Iqubal Masih. Det finns anledning att aktualisera frågan om barnarbete i alla lämpliga sammanhang. Utskottet understryker också vikten av att regeringen agerar inom ILO. Inte bara inom mattindustrin är villkoren usla för världens arbetande barn. Den stora gruppen barn som arbetar som hembiträden i stora delar av världen måste också uppmärksammas. Fru talman! I höst äger nästa stora FN-konferens rum, kvinnokonferensen i Beijing i Kina. Där kommer Sverige att driva frågor som rör stärkandet av flickans och kvinnans ställning och mänskliga rättigheter. Hårt arbete måste också till för öka efterlevnaden av kvinnokonventionen. Det gäller att integrera kvinnans mänskliga rättigheter i de reguljära övervakningskommittéernas granskningsverksamhet och att frågorna tas upp i kommissionernas länderrapporter och tematiska rapporter och därefter granskas. Sverige har deltagit aktivt i arbetet med att formulera deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor, som FN antog hösten 1993, liksom i arbetet med att inrätta en särskild rapportör om våld mot kvinnor. De svenska biståndsinsatserna är i hög grad inriktade på åtgärder som syftar till att stärka kvinnans och barnets rättigheter. En utredning pågår också om hur man skall stärka biståndets positiva effekt för kvinnor. Vetskapen om att man därigenom lättare når barnen är avgörande. Nu seglar det tyvärr upp orosmoln över kvinnokonferensen. I Sverige har vi den synen på folkrörelser att de är en stor tillgång och en förutsättning i ett demokratiskt arbete, naturligtvis även i internationella sammanhang. Därför ser vi med oro på de försvårade möjligheter som kommer att ges folkrörelserna i Beijing genom att deras konferens placerats långt utanför staden. Jämställdhetsministern har också givit uttryck för att Sverige eventuellt kommer att bojkotta konferensen, om ingen ändring sker. Fru talman! Utskottet gör ett tillkännagivande i betänkandet, och det gäller behovet av en FN konferens om mansrollen. Utskottet konstaterar att en FN-konferens som tar sin utgångspunkt i den traditionella mansrollen skulle ge viktig kunskap om sambandet mellan den traditionella mansrollen och krig och våld mot kvinnor och barn. Regeringen bör på lämpligt sätt och i samverkan med övriga nordiska länder aktualisera frågan i FN och i andra lämpliga forum. Till slut, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de tre reservationerna.

Fru talman! Lena Klevenås sade i sitt anförande att hon skulle återkomma med ett svar på min fråga, men jag hörde inget svar. Jag vill därför upprepa frågan: Varför har inte Lena Klevenås och den socialdemokratiska gruppen fullföljt de rekommendationer som fanns i den utmärkta rapport från MR-fonden som Lena Klevenås har medverkat till, från resan i Colombia?
Fru talman! Orsaken till att jag inte återkom var att tiden inte räckte till. Jag var anmäld bara för tio minuters taletid. Jag tror att skillnaden i vår bedömning av Sveriges agerande inför situationen i Colombia snarast ligger i olikheter i temperament än i de åtgärder som vi faktiskt föreslår. Aldrig någonsin tidigare har utskottet lyft upp Colombia på det sätt som skett i dess redogörelse. Man beskriver mycket ingående vad de tematiska rapportörerna har sagt om läget. Vi säger också att om läget ej förbättras, bör regeringen ha beredskap att föreslå kraftiga åtgärder. I frågan om att skicka i väg en delegation skriver vi att en sådan brukar vara en följd av en förfrågan från parterna i den aktuella konflikten, och någon sådan förfrågan har inte kommit. Vi skriver däremot att det "är utskottets uppfattning att regeringen bör verka för att den starka avsiktförklaring som Colombias regering gjort angående ett tätare samarbete med FN:s tematiska rapportörer och högkommissarien på alla sätt understöds". Det är faktiskt så att den colombianska regeringen i ord har uttryckt att man tänker förbättra möjligheterna. Den nya presidenten Samper har suttit på sin post sedan den 7 augusti, och tiden sedan dess är kanske aningen för kort för att man skall kunna göra en bedömning. Vi säger "att nästa års möte med FN:s kommission för mänskliga rättigheter får utvisa om MR-situationen inte har förbättrats. Om så inte skett bör frågan om en landrapportör för Colombia åter övervägas." Om läget inte förbättras, skall regeringen alltså ha beredskap att föreslå kraftiga åtgärder. Jag tror att vi delar bedömningen av det mycket allvarliga läget i Colombia. Det finns ingen anledning för Vänsterpartiet att låta påskina att intresset från vår sida skulle vara litet eller att vår oro på något sätt inte skulle kunna mäta sig med Vänsterpartiets.
Fru talman! Jag är övertygad om att oron bland oss är lika stor på olika håll. Därvidlag finns ingen skillnad. I den analys som vi gemensamt har gjort i utskottet återspeglas den allvarliga situationen och kränkningarna av mänskliga rättigheter - det gäller våldet men det gäller också övergrepp mot barn som saknar rättighet att leva ett normalt liv, som Lena Klevenås själv anförde. Därvidlag är vi helt överens. Anledningen till att utskottet för första gången har uppmärksammat Colombia är att det faktiskt har väckts en flerpartimotion, där samtliga partier har en företrädare bland undertecknarna. Det är ingen tillfällighet att vi uppmärksammar de här frågorna nu. Men det var inte riktigt det som min fråga gällde, Lena Klevenås. Den reservation som avgivits vid betänkandet är inte Vänsterpartiets egen, utan den delas av Min konkreta fråga gällde en enda sak, nämligen det som finns i vår reservation och som återkom som en mycket tydlig rekommendation i den rapport som Lena Klevenås själv har skrivit under, nämligen att det vore lämpligt att skicka en delegation från Sverige, parlamentarisk eller utsedd av regeringen. Dess form har inte angivits klart, men det gäller något slag av parlamentarisk delegation. Jag tycker fortfarande inte att jag har fått svar på min fråga.
Fru talman! Den här motionen och dess yrkanden är inte avstyrkt utan besvarad med en förklaring. Det är möjligt att den svenska regeringen svarar positivt om Colombias regering kommer med en förfrågan. Jag var en av deltagarna i MR-fondens resa. Jag står naturligtvis bakom den rapporten. De reservationerna är till stor del accepterade. Framför allt när det gäller specialrapporten står det även i den fondens rapport att man skall avvakta. Det sägs att om det inte förbättras före årets slut måste man vidta kraftigare åtgärder. Året är inte slut än. Jag vill återupprepa att jag tror att detta mer är en skillnad i temperament och metoder när det gäller att göra vad vi båda anser behöver göras.

Fru talman! Brott mot de mänskliga rättigheterna är en internationell angelägenhet. Som vi har hört här tidigare kränks de mänskliga rättigheterna runt om i världen genom att enskilda utsätts för tortyr, avrättningar och andra grova övergrepp. Efter att just ha anlänt hem efter den interparlamentariska konferens, som Eva Zetterberg nämnde, som berörde Östtimors framtid, finner jag det vara anledning att betona att vi i Sverige har ett stort ansvar och kanske ett särskilt ansvar när det gäller att värna små folkgruppers rätt mot större stater. Vi är själva en relativt liten nation. Vi har därför förståelse för det behov av stöd från vänner som mindre stater har. Den lilla statens eller den mindre folkgruppens rätt mot den större ockupations eller innovationsmakten kan ofta jämföras med Davids kamp mot Goliat. På Östtimorkonferensen fanns flera av dessa folkgrupper representerade. Och de hade alla samma vädjan till oss svenskar och andra parlamentariker som var där: Hjälp oss! Vi behöver ert stöd. Vi behöver er röst för att skapa en världsopinion mot det förtryck och mot de övergrepp som vi utsätts för. Västsaharierna var där liksom representanter för Dalai Lama och tibetanerna. Självklart var össtimoreserna där, men också representanter för oppositionen i Burma och för kurderna. Flera av dessa folkgrupper har kämpat i årtionden för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. De har inte gett upp. Deras hopp har förstärkts av att det ockuperade Namibia har blivit självständigt, att apartheid har bekämpats, att en fredsprocess nu pågår mellan palestinierna, israelerna och deras grannstater och att den långvariga väpnade konflikten på Nordirland har upphört. Dessa händelser inger hopp. Man ser att det som för några år sedan var nästintill omöjligt att uppnå går att finna lösningar på. Vad gäller Östtimor gjordes gemensamma uttalanden som gick ut på timoresernas rätt att själva bestämma över sin framtid. Sverige har också länge hävdat denna ståndpunkt och betonar att vi står bakom kravet på en folkomröstning, där folket skall uttala sin vilja om självständighet eller ej. Den allmänna uppfattningen är att mellan 70 och 90 % av timoreserna önskar självständighet från Indonesien. Särskilt betonades kravet på att timoresernas representanter skulle få deltaga i samtalen om sin framtid. Det är något som kan tyckas självklart men som alls inte är det. FN-samtalen pågår i dag mellan FN, Indonesien och Portugal utan att timoreserna får sitta med vid bordet vid dessa samtal. Visserligen har FN och Portugal regelbundna samtal med olika timoresiska representanter, men det sker mera inofficiellt. Timoreserna framförde krav på att få deltaga i samtalen. De krävde också ett frisläppande av Zanana Gusmao. Krav framfördes på att Gusmao skulle frisläppas så att han skulle kunna deltaga i FN-samtalen. Nu ställer sig utskottet bakom kraven från Centern på att inte bara Zanana Gusmao utan alla politiska fångar skall friges. Det vittnades om fortsatt förföljelse av timoreser på ön - misshandel, arresteringar och mord. Nyligen har en grupp timoreser flytt till Australien, precis som Karl-Göran Biörsmark nämnde, för att rädda sina liv. Förtrycket av den indonesiska ockupationsmakten är mycket omfattande. Kraven på ett trupptillbakadragande måste tillgodoses. En permanent närvaro av FN på Östtimor är nödvändig för att trygga folket på ön. Tidigare har här påtalats det särskilda yttrande som vi är flera som står bakom. Det betonar vikten av en ökad FN-närvaro. I avvaktan på att en särskild FN styrka skall kunna finnas på ön är det alltså viktigt att andra FN-organ som FAO och WHO kan vara permanent på ön. Timoreserna betonade också vikten av att olika grupper besöker ön - internationella och enskilda organisationer, massmedierna och särskilt MR organisationer - för att kunna följa timoresernas kamp mot ockupationsmakten. Det får inte bli så att Indonesien begår brott mot mänskliga rättigheter på ön i hemlighet. Det måste påtalas. Fru talman! Övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter är väl dokumenterade i Östtimor och på andra håll. Jag avser nu att tala om Kina. Vi har här tidigare fått exempel på vilka övergrepp som sker i Kina. Det är likadant i Tibet. Vår svenska kamp för att dessa brott skall tas upp i FN:s kommission för mänskliga rättigheter måste fortsätta. Även om vi från svensk sida liksom från det internationella samfundets sida inte har ifrågasatt Kinas överhöghet över Tibet, måste Kina enligt sin egen konstitution se till att Tibet kan åtnjuta visst självstyre såsom autonom region i Kina. I går frågade jag tibetanernas representant vid Östtimorkonferensen vilka frågor han ansåg vara viktigast att lyfta fram i debatter runt om i parlamenten just nu. Han menade att visst var en dialog mellan Dalai Lama och den kinesiska ledningen viktig och visst var det viktigt med utländska besök i Tibet och besöksutbyten. De oroar sig för att inte kunna komma till tals vid kvinnokonferensen i Peking. Allra värst enligt Dalai Lamas sändebud var dock att kineserna tar över landet. Kineser flyttar dit. Kineser tar hand om näringsliv, handel och utbildning. De skövlar skog och förstör miljön. De tar över Tibet på samma sätt som indonesierna försöker ta över Östtimor och på samma sätt som ryssarna gjorde förr under Sovjettiden när de flyttade in i de baltiska staterna. Den här integreringsprocessen sade Dalai Lamas särskilda sändebud var det absolut största hotet mot Tibets framtid. Det var detta han ville att vi skulle protestera mot runt om i parlamenten. Det var också detta han ville att vi skulle lyfta fram vid Pekingkonferensen i höst. Västsaharierna utgör en annan mindre folkgrupp som pendlar mellan hopp och förtvivlan vad gäller framtiden. Deras framtid skall avgöras i en folkomröstning. Det har slagits fast. En gemensam fredsplan lades fram redan 1988 och accepterades av både Polisario och Marocko. Trots detta har den folkomröstning som enligt fredsplanen skulle ha ägt rum redan i januari 1992 skjutits upp gång efter gång och år efter år. Från marockansk sida försöker man ständigt förhindra att FN-planen genomförs. Först vägrade man öppna kontor för FN:s identifieringskommitté. Sedan ville man inte justera röstlängder. Dessutom har man motarbetat att observatörer och journalister skall kunna följa registreringen, och det pågår fortfarande. Nu fortsätter man att göra det besvärligt. Men nu har ändå FN lyckats påskynda identifikationsarbetet vad gäller de röstberättigade. I bästa fall kan, som utskottet skriver, folkomröstningen genomföras i januari. I en centermotion till årets riksdag påtalar vi att det från svensk sida bör göras ytterligare ansträngningar för att fredsplanen skall kunna genomföras. Vi har dessutom krävt att det skall tas initiativ för att politiker och observatörer från humanitära organisationer skall vara där och övervaka folkomröstningen och att marockanska styrkor måste lämna det ockuperade Västsahara före en folkomröstning. Det har skett mängder av fängslanden under åren av befrielsekamp. Nya fängslanden har skett de senaste månaderna av dem som protesterar mot att fredsplanen inte kan genomföras. Det var i huvudsak ungdomar. Fortfarande saknas 800 västsaharier. Man vet inte vad som har hänt med dem. Vi måste fortsätta att agera så att alla fångar beviljas amnesti och frisläpps före folkomröstningen. Det framhålls också i betänkandet. Det betonas även att vi skall försöka närvara vid folkomröstningen. Avslutningsvis vill jag bara uttrycka min glädje över att utskottet ställer sig bakom och tillstyrker motionerna, bl.a. centerkvinnornas motion om att regeringen bör agera för att en FN-konferens om mansrollen anordnas. En FN-konferens som skall ta sin utgångspunkt i den traditionella mansrollen bör kunna ge mycket viktig kunskap som kan leda till positiva förändringar, inte bara för männen utan framför allt för kvinnorna. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill göra vad jag kan för att koncentrera mitt anförande. Betänkandet omspänner en mängd viktiga ställningstaganden när det gäller olika länder, deras folk och de mänskliga rättigheterna. Det skulle föra för långt att upprepa vad andra har sagt. Vi kristdemokrater yrkar bifall till hemställan i betänkandet. Jag vill be riksdagens ledamöter observera att vi kristdemokrater ingår bland dem som står bakom ett särskilt yttrande om Indonesien. Det har utvecklats tidigare. Jag vill koncentrera mig på två av de kristdemokratiska motioner som betänkandet UU24 behandlar. Jag vill också fästa uppmärksamheten på den otillfredsställande situationen för judarna i f.d. Sovjetunionen och för assyrierna och syrianerna i östra I motion U609 påtalar vi kristdemokrater att den utbredda antisemitismen i f.d. Sovjetunionen, i synnerhet i Ryssland, innebär en mycket svår situation för judarna. Utskottets betänkande ger i långa stycken den kristdemokratiska motionen rätt i den oro vi ger uttryck för. Utskottet konstaterar, liksom motionen, att problemet inte är en bristande lagstiftning och författning, utan att staten inte på ett tillfredsställande sätt upprätthåller individers och gruppers rättstrygghet. Vi kristdemokrater noterar med tillfredsställelse att utskottet deklarerar att den distribution av antisemitisk press som förekommer i Ryssland är oroväckande och att det är ovedersägligt att det förekommer antisemitiska stämningar i en del av de f.d. sovjetiska staterna, kanske särskilt i Ryssland. Utskottet anför vidare många exempel på hur rättsvårdande organ eftersatt sin plikt att beivra diskriminering av judarna, och att det inte kan uteslutas att passiviteten från myndigheternas sida i Ryssland kan bero på eftergifter åt ett ökat stöd för en mer nationalpatriotisk politik som drabbat minoriteter som judarna, som inte anses höra hemma i det "rena" Ryssland. Med dessa klara ord kan jag konstatera att utrikesutskottet i allt väsentligt delar den oro som den kristdemokratisk motionen ger uttryck för, och som föranleder att vi kristdemokrater menar att det är otänkbart att utifrån de kända förhållandena i t.ex. Jag vill också anföra vad International Helsinki "Det är Helsingforskommittéens skyldighet att varna alla ESK-stater för den växande faran när det gäller extremt nationalistiska rörelser i Ryssland. De omfattar öppet deklarerade nazist och fascistorganisationer och en mycket bred samling stalinister och ultranationalister. - Det finns snabbt växande illegala paramilitära grupperingar, ett växande antal ungdomar i svarta uniformer, människor som såväl talar om ?arier-ryssar och tyskar ́ som deras ?heliga symbol hakkorset ́. - I dessa provinser finns det dessutom öppet antisemitiska publikationer. - Vi vill uppmärksamma alla ESK-stater på att situationen börjar bli hotande. Jag kan nu konstatera att den varning som Helsingforskommittéen utfärdade för ett halvår sedan, och som den kristdemokratiska motionen förde på utrikesutskottets bord, nu resulterat i den tydliga reaktion från Sveriges riksdag som jag tidigare citerade. Det är angeläget att Invandrarverket och Utlänningsnämnden beaktar riksdagens syn på den otillfredsställande situationen för judar som flyr från de f.d. sovjetiska staterna, och särskilt från Ryssland. Jag vill erinra om att det finns ett hundratal judiska familjer i Sverige som väntar på ett avgörande från Invandrarverket. Jag vill nu gå vidare till utrikesutskottets svar på den kristdemokratiska motionen U610 där vi uppmärksammar assyriernas och syrianernas otillfredsställande situation i Turkiet. Utskottet medger att vissa religiösa trossamfund, som de kristna syrisk-ortodoxa, ofta diskrimineras i Turkiet. Jag citerar ur betänkandet: "Assyrierna, liksom den övriga civilbefolkningen, har under striderna i sydöstra Turkiet kommit att utsättas för ett dubbelt tryck såväl från den turkiska militären som från den kurdiska PKK-gerillan. Deras utsatta ställning utnyttjas också av de grupper i området som med hot och våld försöker driva ut assyrier och ta över deras egendomar. Under det senaste årtiondet har assyriernas antal minskat betydligt till följd av en omfattande flykt, främst till Europa. I dag uppskattas deras antal i sydöstra Turkiet uppgå till omkring 2 000, mot uppskattningsvis ca 70 000 år 1960. I hela Turkiet finns i dag endast omkring 80 000 kristna mot ca 2 miljoner år 1900." Jag kan konstatera att utskottet till fullo delar den oro som den kristdemokratiska motionen ger uttryck för vad gäller den svåra situationen för assyrier och syrianer i Turkiet. Utskottet anför t.ex. erfarenheterna hos den svenska delegation, som reste till Turkiet på uppdrag av dåvarande MR-ministern Alf Svensson i augusti 1994. Utskottet noterar att de samtal delegationen hade i Turkiet bekräftar bilden av assyriernas svåra belägenhet särskilt i landets sydöstra delar. Förvisso är situationen särskilt alarmerande i Turkiets sydöstra delar, men det förtjänas att sägas att delegationen också påpekade att situationen för de assyrier och syrianer som flytt inom Turkiet, och då särskilt till Istanbul, var mycket svår om de inte hade ett starkt socialt nät i form av väletablerade och välbeställda anhöriga i Istanbul. Det var delegationens mening att avvisning eller utvisning av assyrier och syrianer till Turkiet, med hänvisning till att Istanbul skulle vara mer västligt präglat, endast borde ske av sådana personer som bevisligen har ett starkt fungerande socialt skyddsnät och tillräckliga ekonomiska resurser. Fru talman, där väljer jag att sätta punkt.

Fru talman! Det har varit en påtaglig enighet i den här debatten i dag. Respekten för de mänskliga rättigheterna är något som ligger väldigt djupt i den svenska folksjälen. Men jag tror ändå att det är viktigt att de här frågorna uppmärksammas i en omfattande riksdagsdebatt. Respekten för mänskliga rättigheter handlar om själva grunden för den mänskliga samlevnaden och bygger på den humanistiska etikens fyra grundprinciper om självbestämmande, rättvisa, lidandeminimering och godhet. Det har kodifierats av Förenta nationerna har därmed fått en världsvid tillämpning, och sedan 1993 har vi också en högkommissarie som skall övervaka dessa frågor. Ändå har vi alla dessa bekymmer världen över. Respekten för mänskliga rättigheter har visat sig var mycket nära kopplad dels till utbildningsnivåerna i de aktuella länderna, dels till utvecklingen av rättsamhället och utvecklingen av demokratin. Det gör att det har sätt mörkt ut länge, och det är mörkt på många håll. Det börjar komma en del ljuspunkter i och med att man nu ser en revolution vad gäller demokrati och marknadsekonomi i många länder där problemen har varit stora, men vägen är lång att gå. Jag vill ta upp några av de problem som föreligger. Först är det frågan om minoriteterna och deras skydd. Det finns fortfarande världen över ett påtagligt förtryck mot minoriteter. Vi har kommunistländerna på Balkan, där kosovoalbanerna är utsatta för ett omfattande förtryck, och där det internationella samhället egentligen inte har kommit någon vart. Vi har ungrarna i Rumänien. De gamla kommunistländerna har en tragisk historia, och ljuspunkterna är väldigt få. Vi har också Turkiet, där det inte bara handlar om kurderna, som här har belysts. Det handlar också om assyrier, syrianer och även romerna, och det finns ytterligare en lång rad olika grupper som förtrycks. Situationen är den att man står i en valsituation. Jag tror att det är angeläget att ändå bevara Turkiet inom den västerländska kulturkretsen och att inte stöta ut det, utan sträva efter att i stället driva MR-frågorna till en positiv lösning genom att aktivt påverka regimen. Sedan har vi alla de länder där man genom påtvingade folkförflyttningar har folk som lever i minoritet i eget land. Vi har tibetanerna, och vi har faktiskt också ett hotande problem framöver i många av Rysslands delrepubliker, där man nu har ryska majoriteter i länder som har haft en annan befolkningsmajoritet från början. Där kan vi se problem framöver. Sedan har vi naturligtvis urbefolkningarna. Det gäller inte minst indianerna i Colombia, Mexico, Peru, osv. Vi har västsaharierna, och det finns också många andra exempel på detta. Vi har inget bra sätt att hantera minoritetsproblemen. Men den utveckling av subsidiaritetsprincipen som vi har sett tillämpad i Europa i allt större utsträckning kan ändå på något vis dämpa dessa motsättningar. EG har med sitt regionala råd och sin subsidiaritetsprincip kunnat dämpa en hel del av de konfliktanledningar som vi har sett t.ex. i Katalonien, Vi moderater har, för att ta upp en annan fråga, en betydande förståelse för önskan om mansrollskonferensen. Men vi har ändå, även om vi har förståelse för önskemålen att få den här typen av diskussioner, en tvekan till att driva den frågan vidare i dagens läge. I nästan varje FN-konferens är jämställdhetsfrågor uppe som ett mycket viktigt inslag i debatterna. Det kan väldigt lätt gå inflation i den typen av FN Det blir lätt, om varje fråga skall tas upp som särskild FN-konferens av världstyp, att man får den situationen att många pratar och ingen lyssnar, att många skriver och ingen läser. Jag tror att det är viktigare att vi driver jämlikhetsfrågorna konsekvent och kraftfullt i de organ där vi är verksamma. Det är fråga om lika rätt till utbildning, lika rätt till alla yrken, lika lön, lika rätt till karriär och rätten till reproduktiv hälsa. Där har Sverige en gammal, god och stark tradition som är välkänd i hela FN-systemet. Detta att försöka att separera och skapa motsättningar mellan män och kvinnor när det gäller att i stället skapa ett genderperspektiv i vårt generella agerande i alla världssamfundets olika organ tror jag egentligen är att ta ett steg tillbaka och börja om från början, och det tror jag är onödigt. Vi har som moderater talat mycket och länge om MR-frågor. Jag vill i en sådan här debatt understyrka att vi under mycket lång tid har framhållit att även biståndet bör användas som ett viktigt påtryckningsmedel när det gäller att få effekt och genomslag för respekten för mänskliga rättigheter. Vi menar att det i länder som inte visar någon som helst respekt för mänskliga rättigheter inte finns någon anledning att gå in med kraftfullt svenskt bistånd direkt till regimen. I sådana länder skall man ge sitt bistånd via NGO:s och via andra kanaler, men det finns ingen anledning att stötta regimer som inte visar respekt för mänskliga rättigheter. Det är för dessa länder många gånger en fördel om en regim som icke kan respektera mänskliga rättigheter faller än att vi håller den kvar vid makten genom ett fortsatt svenskt bistånd, så att den sitter kvar längre än nödvändigt.

Fru talman! Jag är ledsen om jag förlänger debatten, men jag vill säga några ord med anledning av vad Marianne Anderssons uttalade om okritiskt stöd för oppositionen när det gäller Iran. Jag vet inte riktigt vad som åsyftas. Jag misstänker att det som avses är att de parlamentariker som här har reagerat mot det som sker i Iran skulle vara okritiska mot sådana som i dag är i opposition. Så är ingalunda fallet. Det finns olika grupper som jobbar för att få en ändring till stånd i fråga om situationen i Iran. Ibland kan det vara svårt att veta vilken man skall stödja. Men så länge de stöder genomförandet av demokrati och mänskliga rättigheter - det är ju det som är grunden - tror jag att det är viktigt att ge dem sitt stöd som jobbar just för detta. Beträffande Sydafrika och andra länder som levt med förtryck har det ju i omgångar varit diskussioner om huruvida man kan stödja organisationen i fråga eller inte. ANC var utsatt för mycket hård kritik i omgångar, men vi stödde dem ändå därför att de stod för en demokratisk utveckling i Sydafrika. Det finns också organisationer som gör samma sak i Iran. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi ger dem stöd.

Fru talman! Vi har ju haft en diskussion här i kammaren t.ex. om ANC och dess agerande i olika sammanhang. Det var när människor levde i exil och under mycket svåra förhållanden. Då riktades kritik mot ANC. Det sades att de i sin organisation inte levde upp till kraven när det gäller de mänskliga rättigheterna. Så kan det vara också när det gäller andra organisationer. Jag tror att det just i arbetet för mänskliga rättigheter och demokratins genomförande i de här människornas hemländer är viktigt att vi ger stöd åt dem som lever som flyktingar utanför sina länder och som lever under svåra förhållanden. Man skall kanske ibland tona ner kritiken i det avseendet.

Fru talman! Vår värld förändras snabbt. Ett nytt fenomen är folkrepubliken Kinas växande styrka och nya ekonomiska och politiska inriktning. De ekonomiska framgångarna har haft ett pris i form av växande sociala klyftor. Stora regionala skillnader har uppstått. Inkomstklyftorna växer. Miljöproblemen växer med en hastighet som troligen saknar motstycke i världen. Inkomstklyftor och miljöproblem medför att den sociala oron i landet tilltar. Illavarslande är också att Kina i ökande grad tenderar att uppträda på den internationella scenen med stormaktsmaner. Flera uttalanden av personer i den högsta ledningen, bl.a. presidenten,tyder på detta. Samtidigt rustar sig Kina allt intensivare militärt. Kina har också börjat uppträda som en stor krigsmaterielexportör i världen. Ofta exporterar man till länder där de politiska och militära spänningarna är starka och där vi inte sällan ser brott mot mänskliga rättigheter. I Tibet uppträder de kinesiska myndigheterna på ett sätt som närmast kan betecknas som nykolonialt. Amnestys rapport om Tibet redovisar tydligt hur förtrycket har tilltagit under 1993 och 1994. Den tibetanska kulturen hotas, och de ekonomiska fördelar som marknadsekonomin kan medföra för vissa skikt av befolkningen tillkommer främst inflyttade kineser. Den tibetanska produktionsapparaten, det traditionella jordbruket som har försörjt sin befolkning under sekler, slås sönder. Den kritik som kommer från kinesiska medborgare mot olika delar av den förda politiken hanteras mycket hårdhänt. Regimkritiker fängslas. Människor, som till följd av den ekonomiska utvecklingen slagits ut och hemfallit åt kriminalitet, behandlas med stor brutalitet. Man tillämpar i allt större utsträckning dödsstraffet för att uppfostra massorna. Enligt Amnesty dömdes 1993 närmare 2 000 personer till döden, varav åtminstone drygt 1 000 avrättades. Mellan juli och december 1994 kunde Amnesty rapportera om dödsdomar och rättegångar inför masspublik. Ofta verkställs dödsdomar direkt efter avkunnad dom. Det är inte alltid som brotten är grova. Rättssäkerheten är med andra ord minimal. Brutal hantering av opposition och kritik liksom hårda straff när det gäller brottslighet som har sin grund i sociala missförhållanden kommer att medföra ännu större sociala problem och allt svårare sociala oroligheter. Denna metod att möta kritik och sociala problem med våld manifesterades för några år sedan på torget vid Himmelska fridens port. Den kinesiska statsledningen har fortsatt på denna väg. Kina är därmed fortfarande en av de värsta förbrytarregimerna när det gäller brott mot mänskliga rättigheter. Om Kina skall undvika en ekonomisk och politisk utveckling som slutar i en social explosion krävs att man slår in på en annan väg - att den kinesiska statsledningen försöker lösa sociala och politiska problem med fredliga medel och i ständig dialog med kritiker och opponenter. Fru talman! Att undertrycka kritik och opposition medför på kort sikt ytterligare våld. På längre sikt medför det stagnation och förfall. Självfallet måste Sverige brännmärka den totala bristen på positiva förändringar i alla sammanhang i det internationella umgänget. Detta innebär att vi skall föra en kritisk dialog med Kina utan att snegla på om en sådan dialog eventuellt kan försvåra handelsutbyte eller svenska företags möjligheter att utvecklas i Kina, eller i övrigt kosta något. Vidare måste det svenska biståndet satsas på att bekämpa fattigdom och miljöförstöring och inte inrikta sig på att ge krediter till investeringar i de områden i Kina som har den snabbaste ekonomiska tillväxten. Vi är oroade av den politisk utvecklingen i Kina, vilken för tillfället uppmärksammas alltför knapphändigt i dagens massmedier. Kränkningar av mänskliga rätigheter är inte ett botemedel mot växande sociala problem. Detta bör påpekas inte minst inför FN:s kvinnokonferens i höst. Regimen har förvisat den alternativa kvinnokonferensen till en avlägsen del av Kina långt bort från Signalerna om att bojkotta FN-konferensen måste tas på allvar. Om en bojkott i större skala blir verklighet riskerar utvecklingen av det som konferensen behandlar att ta flera steg tillbaka. När en bojkott har sin grund i protest mot kränkningar av mänskliga rättigheter har Kinas statsledning det fulla ansvaret.

Herr talman! Valet till EU-parlamentet i höst närmar sig med stormsteg och regeringskonferensens förberedelser är i full gång. Men den breda offentliga debatten om EU:s framtid lyser nästan helt med sin frånvaro. Det är en demokratisk fråga av största vikt att vi har en levande och öppen debatt om dessa frågor. Det handlar om det politiska systemets legitimitet. Medborgarna måste få veta vad som är på gång, och de måste ha chansen att kunna ge sina signaler. Ett stort ansvar vilar på oss politiker att föra ut denna debatt. Regeringen har tillsatt den s.k. Sydowska kommittén. Det är bra, men det räcker inte. Den skall inte komma med förslag till ställningstaganden. Den skall ta fram underlag för en bredare debatt. Men vi vet alla att det inte bränner till i diskussionen och blir en ordentlig debatt förrän partierna och politiker går ut med uppfattningar om vad som bör ske. Därför är det av stor vikt att partier och politiker redovisar sina visioner och sina uppfattningar om färdriktningen i det framtida EU. Ju fler preciserade åsikter i ett tidigt stadium desto bättre. Det kan aldrig vara till fyllest att uppfattningarna och eventuella åsiktsskillnader blir synliga först när EU-nämnden skall ge de sista råden till regeringen i slutfasen av förhandlingarna. Mot bakgrund av detta och att riksdagen inte kommer att samlas igen före EU-valet i höst aktualiserade jag frågan om en särskild EU-debatt i anslutning till detta betänkande. Den debatten går av stapeln i morgon. Folkpartiet har presenterat sin valplattform inför EU-valet och sina uppfattningar inför regeringskonferensen. Bo Könberg kommer i morgon i den särskilt arrangerade EU-debatten återigen att presentera vår syn. Det är min förhoppning att också de andra partierna kan tala om sina uppfattningar. Det gäller naturligtvis särskilt regeringspartiet, som ju skall leda förhandlingsarbetet. Jag kan förstå att det kan finnas vissa svårigheter med tanke på den splittrade opinion som finns i regeringspartiet. Men Socialdemokraterna kan inte genomföra en hel valrörelse utan att partiet och kandidaterna klart preciserar sin uppfattning om En annan sak är att Sveriges slutliga ställningstagande i regeringskonferensen måste manglas fram här i riksdagen. Inga partier och inte ens Sverige som nation kommer i slutänden att få precis som vi vill. Det är då viktigt att förhandlingsprocessen och positionerna redovisas så öppet som det över huvud taget är möjligt. Jag skulle vilja fråga Björn von Sydow som representant för regeringspartiet om han här i dag eller om Mats Hellström i morgon kan tala om Socialdemokraternas samlade uppfattning om EU:s framtida inriktning, så att väljarna vet vad de röstar på i höst. Vi har i KU haft besök av statssekreterare Gunnar Lundh inför beredningen av det utskottsbetänkande vi nu behandlar. Vi ville veta hur regeringen lagt upp beredningsprocessen inför regeringskonferensen. Jag vill inte påstå att vi fick någon riktigt klar bild över hur regeringen tänkt sig lägga upp förberedelserna. I torsdags var Mats Hellström här i riksdagen för att tala om hur det skall gå till. Han talade om att EU nämnden skulle kopplas in och i vissa fall utrikesnämnden. Det är naturligtvis bra. Men det verkar inte som regeringen har läst riksdagens beslut om hur kontakterna mellan regeringen och riksdagen skall gå till I höstas när riksdagen beslutade om inträdet sade vi i KU, och riksdagen fattade sedermera beslut om det, att riksdagen som helhet måste kopplas in i EU arbetet på ett tidigt stadium. EU-nämndens främsta uppgift är att finslipa ståndpunkter inför de slutliga besluten i ministerrådet och rådet. Vi sade att regeringen måste ha direktkontakt med utskotten, och att EU är en angelägenhet för hela riksdagen. Mats Hellström antydde i sin information i torsdags att utskotten skulle kopplas in först när förhandlingsresultatet föreligger. Han sade så här: Efter hand som arbetet fortskrider kommer säkert också sakutskotten vara intresserade av att delta i diskussionerna och kopplas in inför den senare processen, då riksdagen för sin del skall fatta beslut om resultaten av konferensen. Det är en på tok för defensiv strategi. Utskotten och riksdagen som helhet måste vara med hela tiden. EU-nämnden kan inte fatta några beslut på riksdagens vägnar, men utskotten kan i sina betänkanden föreslå riksdagen att fatta vissa beslut. Detta ger vi i vårt betänkande i dag utrymme för. Utskottet är nämligen enigt i sitt betänkande till riksdagen, att regeringen redan i höst skall återkomma till riksdagen med en skrivelse. Den skall dels redovisa hur förberedelsearbetet inför regeringskonferensen är upplagt, dels redovisa mer principiella ställningstaganden från regeringen sida i de sakfrågor som konferensen kommer att behandla. Det betyder att vi lägger grunden för en mycket mer öppen diskussion och debatt än vad regeringen kanske hade tänkt sig. Jag tror att det är nödvändigt att vi tar alla tillfällen i akt att föra en så öppen diskussion som möjligt för att våra uppdragsgivare skall ha en chans att begripa vad som är på gång och kunna delta i formandet av det framtida Europa. Det är ju dessutom en av de frågor som regeringskonferensen skall behandla, nämligen hur den demokratiska kontrollen skall bli mer effektiv. Det kan ju inte bara vara en sak för EU självt utan också ett ansvar för de deltagande nationerna. Herr talman! Flera partier i riksdagen har i motioner redan nu velat precisera Sveriges hållning i ett antal frågor som berör det framtida EU. Även Folkpartiet har lagt fram sådana förslag. Tyvärr får vi, så som arbetet är organiserat här i riksdagen, ingen samlad behandling av dessa frågor. Motionernas förslag har remitterats till ett antal utskott. Några av förslagen behandlas i detta betänkande. En fråga som många partier tar upp är offentligheten och öppenheten inom EU. Utskottet är enigt i sin bedömning att detta är mycket viktiga frågor och att Sverige har en särskild mission att fylla i dessa frågor i EU. Vi kan också konstatera att det otvetydigt är en ökad öppenhet på gång. Vi är i utskottet i huvudsak nöjda med det arbete som regeringen bedriver och anser att det inte nu finns något behov av ytterligare framstötar från riksdagens sida. I en reservation vill emellertid Håkan Holmberg och jag ha ytterligare precisering av hur demokratin kan fördjupas inom EU. Vi menar att parlamentet måste ges en starkare ställning och en tydligare kontrollerande funktion. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Herr talman! I snart ett halvt år har Sverige nu varit medlem i Europeiska unionen. Vi kan efter denna tid konstatera att mycket av det som skulle ske i undergörande riktning om vi blev medlemmar i EU har kommit på skam. Människorna fick nog till viss del ta ställning till en serie falska föreställningar om vad ett medlemskap skulle innebära. Därmed blev också utfallet i folkomröstningen ett ja. EU blev inte vad man lovade och kommer sannolikt inte att förbli vad det är eller har varit. Regeringskonferensen, som skall ta sin början nästa år, kommer att handla om att förändra statuterna för EU Vi i Vänsterpartiet har varit kritiska mot EU medlemskap hela tiden. Vi har också tidigt lagt fram ett program för förändringar av EU, nu när vi är medlemmar. Det finns inom EU i huvudsak två olika visioner om hur ett framtida EU skall styras. Den ena är att närma EU till ett Europas förenta stater, där ett mer eller mindre direktvalt EU-parlament utgör grunden för demokratin. Vi är bestämda motståndare till en sådan utveckling. Att ge EU-parlamentet lagstiftande makt är ingen bra lösning på det som kallas EU:s demokratiska underskott. Det leder till mycket stora svårigheter för en lagstiftande församling att representera 380 miljoner människor i en union där människorna har så olikartade kulturer, talar så skilda språk och saknar gemensamma medier. Den andra framtidsmodellen är ett EU som består av självständiga stater i samarbete, där ett direktvalt EU-parlament aldrig kan få ha det avgörande inflytandet och avgörande beslutsfunktioner. Det är en utveckling som vi i Vänsterpartiet stöder. Vi vill att de beslut som styr EU skall fattas av nationernas riksdagar och regeringar och att de olika staterna skall förhandla med varandra utifrån direktiv som de får från parlamenten. Vi vill förstärka de nationella parlamentens inflytande över EU. Vi vill inte ge EU parlamentet ökade maktbefogenheter. Det hindrar inte att EU-parlamentet kan ha värdefulla funktioner när det gäller att granska och kontrollera EU-byråkratin och utarbeta förändringsförslag till ministerrådet. Det är också ett viktigt forum för EU-debatt över nationsgränserna. Det finns alltså många saker att diskutera inför regeringskonferensen, som huvudsakligen kommer att behandla institutionella frågor. Till utskottsbetänkandet om EU:s institutioner har vi tillsammans med Miljöpartiet fogat en reservation som bl.a. går ut på att vi ser att det inom EU finns stora risker för att utvecklingen inte går i den riktning som vi förordar, utan tvärtom i motsatt riktning. Det blir alltså mera av union och därmed mindre av demokrati, förminskad nationell suveränitet osv. Det finns illavarslande tecken också i Sveriges agerande som tyder på att krafter i vårt land stöder en sådan utveckling, med minskade möjligheter till veto för små stater som ett exempel.

En sådan utveckling i EU, antingen den kommer helt eller i väsentlig grad, måste, enligt vårt förmenande, leda fram till en ny folkomröstning. Då ställs människorna inför en ny situation som de inte har haft att ta ställning till. Det är gott att Sveriges partier är eniga om att slå vakt om öppenhet och offentlighet och också försöka sprida detta inom EU. Frågan är dock om denna enighet bara gäller ambitioner. Den gäller sannolikt inte vår uppfattning om vad som är möjligt att nå. EU som institution är ett elitistiskt projekt med stor maktkoncentration till byråkratiska och politiska eliter, till internationella diplomater och jurister i hög ställning. EU är, som det är uppbyggt, egentligen inte ett demokratiskt projekt som främjar att folket kan styra samhällsutvecklingen. Det är viktigt att göra den nyanseringen. Det är gott att vi verkar gemensamt för mer av offentlighet och öppenhet, men utsikterna att ändra EU i de styckena är mindre. Där kan vi ha litet olika meningar. Det är nog svårt att tänka sig. Jag vet egentligen inga historiska exempel på att en maktelit - det är den som har initiativrätten över de politiska besluten i EU - själv kommer med sådana initiativ som avskaffar dess egen position av maktelit. Därför är arbetet för öppenhet, offentlighet och för mera demokrati inom Europeiska unionen också ett ganska svårt arbete.

Det verkar så att säga inte vara en händelse eller en olycka utan snarare medvetna val som man inte står för inför allmänheten. Herr talman! Med dessa ord och kommentarer ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 av mig och
Herr talman! Kenneth Kvist ger en mycket dyster och negativ bild av EU. Plötsligen har kommunisterna blivit våra mesta nationalister. Han sade att det inte fanns några historiska exempel på att en maktelit hade givit ifrån sig någon makt, och det är naturligtvis hans erfarenhet från det centralistiska systemet i Sovjetunionen, där ju Moskva skulle styra och ställa i hela världen. Men det kan inte vara gamla kommunister med dåliga erfarenheter som skall bestämma Sveriges inställning för framtiden.

Att skapa en bättre situation i vår del av världen är alltså det mycket väl fungerande uppdrag vi har tagit på oss. Det sker på ett demokratiskt och frivilligt sätt.
Herr talman! Birgit Friggebo för en diskussion som befann hon sig på 50-talet. Jag kanske gjorde en liten överdrift när jag sade att det inte finns något exempel på att en maktelit själv har skapat förhållanden som har avskaffat dess makt. Man kan i någon mån säga att Gorbatjov och Sovjets kommunistiska parti under hans ledning genomförde sådana ändringar att dess makt blåste bort. Det är inte jag som är dyster, Birgit Friggebo. Det är inte gamla kommunister som styr. Det är faktiskt en bred folkopinion som med utomordentligt stor besvikelse ser vad som har hänt med alla de löften som jasidan spred inför EU-omröstningen. Man ser att de inte har hållit. Birgit Friggebo säger att det är ett frivilligt samarbete mellan demokratiska stater och att det därför av definition måste vara demokratiskt. Så är det inte. EU är uppbyggt med en maktdelningsfilosofi som inte kännetecknas av en bred folklig förankring utan av makt för höga jurister, kommissionärer eller eliten inom staternas politiska sfär, i en ganska stor portion av slutenhet. Det är klart att det är parlamentariska demokratier, men vi har ju inte begärt medlemskap i någon av dessa demokratiska stater utan i EU som samlad institution. Den kännetecknas inte av demokrati och har också enligt egen utsago ett demokratiskt underskott.
Herr talman! Det var Kenneth Kvist själv som drog fram historien. Vad jag ville påpeka var att han helt har ändrat uppfattning. Han har gått från att respektera och önska Moskvas överhöghet över hela världen till att bli en renodlad nationalist. Vi är överens om att vi skall ha en ännu större öppenhet och ett större inflytande. Hela mitt anförande gick ut på att vi måste få en större legitimitet för detta arbete. Vad man glömmer att tala om är att det är ett frivilligt arbete där stater har gått samman. Det är demokratiska stater som just arbetar för en ökad öppenhet, en ökad insyn och en större demokratisk förankring i Europa. Regeringskonferensen skall ju bl.a. handla om detta och om hur vi skall kunna innesluta ännu fler länder i detta arbete. Det skall inte vara gamla sura kommunister med dåliga erfarenheter som styr detta arbete.
Herr talman! Om jag är sur eller gammal får Friggebo ha vilken mening som helst om. Däremot tycker jag inte att hon skall ägna sig åt politiska oförskämdheter. Jag tror inte att jag någon gång i mitt politiska liv har givit uttryck för - sagt, skrivit eller ansett - någon sådan uppfattning som Friggebo påstår. Däremot kan jag belägga att jag under hela den tid jag har följt EU-debatten varit utomordentligt kritisk till EU just därför att det har varit ett elitistiskt projekt som stöder de starkaste aktörerna på den s.k. marknaden. Det är ett projekt som försvagar de arbetandes inflytande över sina arbetsplatser och över samhällsutvecklingen som helhet.

Herr talman! KU har i detta betänkande behandlat ett antal motioner om EU och EU:s institutioner inför regeringskonferensen. Utskottet har endast i ett par avseenden tagit ställning. Det gäller offentlighetsprincipen och svenska språkets ställning, där bl.a. vi från Miljöpartiet i praktiken har fått bifall för våra motioner. Det är bra. De förslag som har lagts fram om att begränsa antalet arbetsspråk inom EU måste tillbakavisas. Det är också viktigt att svenskar inom EU - parlamentariker och andra - använder svenska språket när det är möjligt. Jag träffar en del människor som i sann svensk effektivitetsanda anser att man kan rationalisera bort de många språken och tolkarna, men det finns tungt vägande demokratiska skäl för att starkt hävda svenskan och andra mindre språk inom EU-systemet. Vi har redan problemet att man som EU parlamentariker i praktiken måste behärska både engelska, tyska och franska för att kunna fungera på ett bra sätt. Det gör att antalet människor som är valbara i valet i höst minskar dramatiskt. Om man därutöver beränsar antalet arbetsspråk så leder det till att vi får en situation där EU-människorna lever sitt eget liv i sin egen värld med ett eget språk. Redan nu struntar vi ofta i att översätta EU-begreppen. Nästa steg blir att det inte finns någon översättning och att antalet människor som kan följa med i debatten blir ännu färre. I allt annat än svenskan och offentlighetsprincipen väljer KU:s majoritet att passa. Det är tråkigt, tycker jag. Här finns en möjlighet för Sveriges riksdag att ta initiativ för att påverka det politiska skeendet i stället för att enbart stå vid sidan av och titta på. Men majoriteten ville inte det. medlemskapet får ja-sidan återigen nya bottenrekord. Det finns inte längre något parti i Sveriges riksdag som har en majoritet av sina väljare med sig i åsikten att EU-medlemskapet innebär fördelar för Sverige. Var femte svensk som röstade ja i höstas känner sig lurad i dag. Nu är EU på väg att ta nya steg mot överstatlighet, och frågan är om svenska politiker vågar låta svenska folket ta ställning till den nya union som kommer efter regeringskonferensen. I Danmark skall det hållas en ny folkomröstning. I Frankrike har den nyvalde presidenten utlovat en folkomröstning. Till och med i rapporten som antagits av EU-parlamentet och som gått till den s.k. reflexionsgruppen så tar man ställning för nya folkomröstningar inom hela unionen. Det vore lämpligt och rimligt att man från svensk sida också tog ställning för en folkomröstning. Men riksdagens partier vågar inte och regeringen mumlar om att man inte gärna vill ha en ny folkomröstning. Det kan man i och för sig förstå. Socialdemokraterna går ju nu ut i valet till EU-parlamentet med flera listor och utan en egen politik. Men kan ni då inte lika gärna låta folket bestämma? Ett beslut som borde komma upp på regeringskonferensen är Miljöpartiets förslag om att ta fram en lista på konkreta EU-regler som kan upphävas. Alla ni som talade så vackert för den s.k. subsidiaritetsprincipen före folkomröstningen borde kunna stödja den här idén. För det var väl ändå inte så att er fina närhetsprincip bara innebar att besluten skulle flyttas ner till Bryssel? Vad som är alldeles klart är att svenska folket inte gav något mandat för nya beslutsöverlåtelser, för någon gemensam valuta, för att minska inflytandet för de små länderna inom EU-systemet eller för att ta bort vetorätten. Om regeringen och riksdagen vill följa den förra folkomröstningen så bör ni klart deklarera att ni är beredda att använda vetorätten för att förhindra alla förändringar som inskränker de små staternas inflytande. Vetorätten och de små ländernas överrepresentation har, som jag ser det, varit en betydande fördel för EU. Det har begränsat makten och utrymmet för de stora att genomföra farliga äventyr runt om i världen. Det är när de stora trots detta tvingat fram en gemensam hållning som EU:s utrikespolitik skapat problem som t.ex. i Jugoslavien. Vetorätten i viktiga frågor och överrepresentationen för små länder är sannolikt en förutsättning för att den här typen av samarbete över huvud taget skall kunna fungera. I den dominerande liturgin har den tänkta utvidgningen av EU österut kommit att bli det helt överskuggande argumentet för att unionen skall ta nya steg mot överstatlighet och skapandet av den nya stormakten, Europas förenta stater. Monnets gamla strategi om att steg för steg bilda den nya unionen lever i högsta grad. Snart sagt varje överstatlighet motiveras numera med utvidgningen. Dogmen lyder som så att när EU går från 15 till 27 stater går det inte längre att behålla vetorätten och effektiviteten. Och det är nu på regeringskonferensen som besluten skall fattas. I nyheterna på TV häromdagen sade reportern t.o.m. att EU redan beslutat om att ta in en lång rad nya medlemmar. Men är det sant? Är besluten om utvidgningen redan fattade? Kommer EU att ha 27 medlemmar om några få år? Är det nödvändigt att avskaffa vetorätten när eller om EU utvidgas? Nej, besluten är inte fattade. De besluten kommer inte heller att bli aktuella förrän en bit in på nästa århundrade. Frågan om utvidgning är i själva verket inte direkt kopplad till 1996 års regeringskonferens över huvud taget. Däremot kommer 1998 att vara ett år som kan bli avgörande för om nya medlemmar skall släppas in. 1998 skall EU omförhandla budgeten. Då kommer de verkligt svåra frågorna om en reformering av jordbruks och regionalpolitiken. Innan vi fått en omfattande reformering och en anpassning från EU:s sida i de här frågorna så kommer det knappast att vara meningsfullt att inleda några förhandlingar med länderna i Österuropa om ett eventuellt medlemskap. Sanningen är att vi inte vet om det blir någon utvidgning. Alla avgörande beslut om detta tas efter regeringskonferensen 1996. Först 1998 får vi ett handfast prov på om det finns någon verklig vilja inom EU att ta in nya medlemmar, något som jag personligen starkt betvivlar. Därefter kan förhandlingar eventuellt påbörjas. Det blir med säkerhet en lång och svår process. När det är klart skall både EU länderna och ansökarländerna ta ställning till om de fortfarande är intresserade. Redan nu växer motståndet i öst mot att gå in i EU. När förhandlingarna är klara och gemene man får klart för sig att det inte blir något stort lyft, så är det långt ifrån säkert att människor väljer att kasta bort sin nyvunna demokrati för att bli andra klassens medlemmar i den europeiska unionen. Är det då nödvändigt att avskaffa vetorätten på en lång rad områden om EU skall ta in nya medlemmar? Det beror alldeles på vad man vill att EU skall utvecklas till. Om man vill att EU skall bli en ny stark stormakt med allt det som hör en nationalstat till så är det nödvändigt. Om man däremot vill att EU skall bevara karaktären av ett samarbete med överstatlighet inom vissa begränsade områden och en relativt stor självständighet för de deltagande länderna i övriga frågor, så är det alldeles fel väg att gå. De som har visionen om ett nytt starkt Europa som tar tillbaka ledningen från USA och Japan, ett Europa som kan bli en ekonomisk supermakt och en stat som kan leda världen och sätta kraft bakom orden, de kräver naturligtvis att vetorätten skall avskaffas. Det är de här människorna och idéerna som Socialdemokraterna, Folkpartiet, Kds och Moderaterna nu vill liera sig med. Men det var inte den unionen som vi röstade om i höstas och som ni lyckades få 53 % av svenskarna att rösta för. Slutsatsen blir att talet om en utvidgning av EU som en utgångspunkt inför regeringskonferensen måste ses som ett sätt för federalisterna inom EU att driva sina kända krav på mer överstatlighet, eftersom deras argument i sak är alldeles för dåliga för att vinna något folkligt stöd. Det är oerhört viktigt att den svenska regeringen och den svenska opinionen inte låter sig luras så enkelt.

Herr talman! Successivt formar vi Sveriges ståndpunkter i den kommande regeringskonferensen. Den här debatten och utskottsbetänkandet är ett steg, och riksdagen kommer om några dagar att ha interpellationsdebatter i samma ämne. I det här betänkandet kan man notera att det råder enighet mellan regeringen och hela riksdagen, såvitt jag förstår, om att offentlighetsprincipen är ett mycket viktigt krav från svensk sida inför EU:s framtid. Frågan är närmast hur offentlighetsprincipen skall formuleras så att den kan bli operativ inom EU:s fördrag och hur vi skall kunna få till stånd en allmän uppslutning kring en sådan fördragsförändring. Vi vill hålla på att alla de 15 medlemsstaterna skall vara med om fördragsförändringar. Det är följaktligen en betydelsefull politisk uppgift att åstadkomma en total uppslutning från alla medlemsstaterna. Därmed slår vi också vakt om den konstitutionella principen att det är medlemsstaterna som är innehavare av grundlagsmakten inom EU. Det finns mycket att arbeta för. Det är viktigt att man kan lägga konstruktiva förslag som verkligen har framgångsmöjligheter. Det bör bl.a. göras genom den parlamentariska kommitténs försorg, men naturligtvis inte bara där. På en annan punkt finns det ett utskottsbetänkande som, såvitt jag förstår, kommer att diskuteras sent i dag. Det är jordbruksutskottets betänkande 23. Där uttalar sig utskottets majoritet för att principen om en hållbar utveckling bör föras in i EU:s grundläggande fördragstexter. Även här är det ett grannlaga och viktigt arbete att få fram konkreta förslag som har möjlighet att vinna accepterande av de 15 medlemsstaterna. I och med det här betänkandet uppmanas regeringen av riksdagen att komma till riksdagen med en skrivelse där man övergripande redovisar vilka prioriteringar och önskemål som Sverige bör ha inför regeringskonferensen. Jag tycker att det är mycket värdefullt att riksdagen uttalar sig för detta. Utskottsmajoriteten och vi socialdemokrater har i dag inte önskat binda Sverige för fler ståndpunkter än de som jag nu har nämnt. Dit hör ju också det svenska språkets ställning. Vi vill ha en fortsatt fri diskussion som skall föras på alla upptänkliga sätt under de kommande månaderna. Detta har redan kommit i gång med en viss eldfängdhet i förra veckan genom diskussionen om den s.k. vetorätten när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken. Det är svårt att bryta ut enskilda element och driva diskussionen enbart kring dessa. Man måste lägga samman alla möjliga förändringar för att se en helhet när man skall ta ställning till vad som skall vara Sveriges position och när man skall göra ett slutligt ställningstagande. Jag vill ta upp åtminstone två punkter och fästa uppmärksamheten på några principiella utgångspunkter för dem. De har att göra med de demokratiska och konstitutionella aspekterna. Den ena gäller de nationella parlamentens ställning i förhållande till EU:s institutioner. Det finns en diskussion om detta på andra håll, bl.a. i sådana länder som inte har en stark parlamentarisk relation mellan riksdag, parlament, och regering i EU-frågor. Det finns ambitioner att de nationella parlamenten skall komma direkt in i EU:s beslutandeinstitutioner. Jag tror att vi i Sverige skall vara mycket tveksamma, och t.o.m. avvisande, till sådana idéer. Det skall självfallet vara kontakter och utbyte under hand mellan de olika EU-institutionerna, Sveriges riksdag och de andra parlamenten.

Vi bör enligt min mening vara kritiska och avvisande till tanken på att Sveriges riksdag skall få en beslutande del i EU:s institutioner. En annan viktig punkt som sammanhänger med institutionerna är makten över fördragen. Där pågår en viktig diskussion där vi måste ha positioner. Anser vi att det europeiska parlamentet också skall bli en likaberättigad part med de 15 medlemsstaterna när det gäller att ha makt, och t.o.m. vetorätt, över fördragsförändringar? Anser vi att man i framtiden kan göra fördragsförändringar utan enhällighet medlemsstaterna emellan? Min uppfattning är att man inte bör gå den vägen. Men detta är en viktigt position för framtiden. Sedan har vi tagit upp frågan om stora och små stater och bristen på diskussion i Europa kring de konstitutionella principerna inom EU:s organ. Det europeiska parlamentet är i dag i huvudsak ett organ som bygger på befolkningsproportionaliteten. En stat är underrepresenterad, och det är Tyskland, men i övrigt råder någorlunda befolkningsproportionalitet vid representationen i det europeiska parlamentet. De förslag som har ventilerats under det gångna året om att man skulle öka de stora staternas röstmakt i ministerrådet är såvitt jag kan se rent orimliga ur konstitutionella och principiella synpunkter. Ministerrådet är och bör förbli medlemsstaternas organ. Det mest förvånande är nästan att sådana förslag kan framläggas från tyskt håll. Tyskland har ju en egen författning som just har en sådan avvägning mellan befolkningsproportion i den ena kammaren och delstaternas relativt likvärdiga ställning i den andra kammaren. Ett ställningstagande till t.ex. Europaparlamentets ställning inom EU kan inte göras om man inte samtidigt har klart för sig var befolkningsstorleken skall slå igenom. Att bara tala för att Europaparlamentet skall få en stärkt ställning - som vissa motioner gör, och det finns även reservation för detta - låter sig enligt min uppfattning inte göras om man inte samtidigt bestämmer sig för vilken princip som skall vara grundläggande. Är det befolkningsstorleken som skall ligga till grund i Europaparlamentet? Skall statstillhörigheten då också ligga starkare och tydligt likvärdig staterna emellan i ministerrådet? Man kan alltså inte göra ett ställningstagande av det här slaget om man inte har klart för sig på vilken demokratisk grundprincip de olika institutionerna inom EU skall formas. Vänsterpartiet och Miljöpartiet hävdar i sin kritik att små stater håller på att förlora inflytande. Låt mig avrunda med att säga att de inte har några positiva och konstruktiva förslag till vad som då skall göras. Min uppfattning är att en konstruktiv väg för att värna om små staters framtid är att se till att det ur regeringskonferensen kommer en renodling av grundvalarna för representationen i det europeiska parlamentet respektive i ministerrådet. Ministerrådet bör förbli de likaberättigade medlemmarnas organ.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

Herr talman! Björn von Sydow sade att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte har några konstruktiva förslag till hur man skall förändra konstitutionen här. Det är kanske riktigt om man bara tittar isolerat på reservationen. Om man ser till den bredare politik som vi företräder har vi haft flera konstruktiva förslag, även om vårt förstahandsbud är att vi faktiskt borde träda ur unionen. Som en andrahandsåsikt har vi att man t.ex. borde stärka de nationella parlamenten. Det är något som jag personligen har jobbat en hel del för. Detta är en sak som du och jag har en gemensam uppfattning om. Det är inte rätt väg att gå att stärka EU-parlamentet och tro att man på så sätt får en bättre och starkare demokrati i den Europeiska unionen. Jag menar att det är genom de nationella parlamenten vi kan få bort det demokratiska underskottet; genom att göra deras röster bättre hörda i processen fram till beslut i ministerrådet. Också kontakterna mellan de nationella parlamenten och den processen bör ökas. Det är ju enbart i de nationella parlamenten som vi har en egentlig folklig, demokratisk förankring, och det är bara där som den kommer att finnas i fortsättningen. Om man flyttar ännu mer makt till Europaparlamentet, innebär det att man flyttar alltmer makt bort från vanliga människor. Färre människor blir delaktiga i den demokratiska processen.
Herr talman! Det gläder mig att Peter Eriksson i sin replik påpekade att vi i en fråga har en gemensam ståndpunkt, nämligen i synen på de nationella parlamenten. Men jag vill understryka att det, som jag ser det, ändå är på en indirekt väg som de nationella parlamenten bör komma in, nämligen det sätt som vi har börjat arbeta på, även om vi inte nått någon fulländning ännu. Riksdagen kontrollerar och leder genom sina olika organ regeringens arbete när regeringen företräder Sverige i ministerrådet. Vi bör slå vakt om ministerrådets ställning bland EU:s institutioner, men det fordrar av oss att vi har en ordentlig demokratisk länk hemma i Sverige mellan befolkningen, vårt politiska system, riksdagen och våra statsråds handlande när de företräder Sverige. Jag vill understryka att vi inte ser något värde i att de nationella parlamenten kommer in som direkta aktörer i EU:s institutioner. Detta har på vissa håll tagits upp som en möjlig utvecklingsväg. Vi vill se till att det är regeringen som företräder Sveriges politiska system i ministerrådet.
Herr talman! Jag sade att vi var eniga på en punkt, men det var faktiskt i frågan om att man inte bör flytta över mer makt till EU-parlamentet. Däremot anser jag att man kraftigt bör stärka de nationella parlamentens roll och även på sikt ge dessa ett direkt inflytande i processen. Men det vill inte Björn von Sydow ha. Han vill att de nationella parlamenten skall komma in indirekt och ha en mer sekundär roll i processen. Här skiljer vi oss en aning. medlemskapet visar tydligt att det vore oerhört viktigt att få en betydligt starkare förankring i Sveriges riksdag, så att vi i långt större utsträckning fick debatter i riksdagen om viktiga sakfrågor. Man skulle tvinga enskilda partier att ta ställning och tvinga fram en debatt i viktiga sakfrågor. I dag är hela processen inför ministerrådets beslut upplagt på ett sådant sätt att det inte går att ha ett nationellt beslutsfattande och ordentliga nationella debatter innan besluten fattas.
Herr talman! Jag instämmer helt med Peter Eriksson på den sista punkten, behovet av att här i kammaren ha rejäla EU-debatter. Men var det inte det vi hade förra veckan, när statsrådet Hellström var här? Detta är ett riktigt arbetssätt, som bör kunna utvecklas ytterligare.

Herr talman! När det gäller konstruktiva förslag för att stärka de små staterna, har vi i vårt program, Mer demokrati och mindre union, listat en rad sådana förslag, Björn von Sydow! Vi föreslår t.ex. att unionens rätt att vidga sin egen kompetens och fatta beslut utanför sina kompetensområden, artikel 235, avskaffas och att den mycket oklara subsidiaritetsprincipen ersätts med tydliga regler. Exempel på sådana regler finns i fördragen, t.ex. i artikel 222, som rör nationella egendomsordningar, och i artikel 223, som rör vapenhandel. Vi menar dock att man måste göra betydligt fler avgränsningar. Björn von Sydow pekar på många intressanta problem i sitt huvudanförande. Jag är överens med honom så långt som att det gäller att stärka den nationella parlamentarismen. Jag skulle t.o.m. hälsa med tillfredsställelse om Björn von Sydow gick med på att konkretisera det han sade i en replik till Peter Eriksson om att öka parlamentets kontrollerande och ledande av regeringen. Men Björn von Sydow måste - och gör det säkert också - se ett problem i att lagstiftningsmakt i och med EU-medlemskapet de facto övergår från riksdagen till regeringen. Den utövas då av regeringen som en del av ministerrådet, å Sveriges vägnar. Däri ligger ett problem. Makt förskjuts från riksdagen till regeringen, och riksdagens inflytande över politiken och lagstiftningen minskar.
Herr talman! Angående den sista punkten vill jag säga att det visst sker en förskjutning av lagstiftningsmakten, men den förskjuts till en annan del av riksdagens verksamhet, som också är reglerad i vår regeringsform, nämligen till det avsnitt som heter Kontrollmakten. På så sätt kommer kontrollmakten i verkligheten att skärpas om vi i riksdagen använder oss av den på det sätt som redan finns angivet i regeringsformen. Något som kanske har varit underdimensionerat under dessa månader är utskottens initierande förmåga under beslutsprocesserna. Jag kan för min del inte se något hinder för en ordning som innebär att fackutskotten mycket tidigt både initierar och informeras om förslag, och även kommer till kammaren med förslag om att riksdagen skall uttala sig i olika riktningar för regeringens prinicipiellt sett långsiktiga handlande. Här finns alltså såväl utskotten som plenum och kontrollmakten, kanske med tonvikt på kontrollmakten i framtiden. Att lagstiftningsmakten minskar innebär ju inte att parlamentets makt försvinner i ett svart hål.
Herr talman! Det ligger en hel del också i den synpunkten. Men faktum är att vi så att säga har avskaffat delar av riksdagens lagstiftningsmakt, eftersom EU beslutar om lagar, dvs. om förordningar, som oavsett vilka lagbeslut vi har fattat i riksdagen gäller över dessa. Därmed är riksdagens lagstiftningsmakt visavi EU-rätten satt på undantag. I och med EU-medlemskapet har vi minskat denna lagstiftningsmakt, men vi har ännu inte funnit effektiva medel för att öka riksdagens kontrollmakt över den lagstiftning som nu regeringen är en del av i stället. Detta gör ju att det blir ett problem; EU gröper ur det parlamentariska systemet - eller har åtminstone gjort det hittills.
Herr talman! Från vårt partis sida - och jag skulle tro att det gäller de flesta andra partier - är vi beredda att på alla upptänkliga sätt skärpa kontrollmakten och även riksdagens förmåga att initiera ärenden in i EU processen. Vi är i konstitutionsutskottet överens om att det skall göras en utvärdering när året är slut. Även talmanskonferensen arbetar med den inriktningen. Då bör det bara en vägledande inriktning att det är ett statsrättsligt faktum att normgivningsmakten, lagstiftningsmakten, utövas inom EU:s ministerråd, men parlamentarismen får då finna andra former på svensk botten, så att det inte blir en minskning vare sig i riksdagens eller i demokratins verkningskrets.
Herr talman! Björn von Sydow sade att ståndpunkterna nu successivt formas inför regeringskonferensen och att det behövs en fortsatt diskussion. Samtidigt sade han att man också behöver se en helhet. Jag tror att det är väldigt viktigt att man just kan presentera en helhet, så att man förstår de olika delarna. Jag tror inte att det är bra att partierna presenterar sina ståndpunkter styckevis och delt, utan att det kommer in i ett totalt sammanhang. Vi har i Folkpartiet presenterat våra ståndpunkter och kommer att driva dem. Min fråga till Björn von Sydow är: När kommer det socialdemokratiska partiet att presentera sin helhet, så att det inte bara blir delarna? Jag uppskattar dock mycket att Björn von Sydow själv gör vissa preciseringar om sin egen ståndpunkt. Det är naturligtvis väldigt viktigt, och vi har nu i vårt betänkande lagt grunden för att riksdagen skall få mer att säga till om och också kunna fatta beslut. Men det är också viktigt att den parlamentariska situationen i Europaparlamentet blir bättre. Vi har i vår reservation presenterat våra tankar för framtiden, nämligen att lagstiftningsmakten bör föras över till parlamentet, där det skall finnas två kammare. Ministerrådet bildar då en kammare och är staternas/regeringarnas forum, och de direktvalda parlamentarikerna bildar den andra kammaren, med vidgade funktioner framför allt när det gäller kontrollmakten. Det är ett sammanhängande system som vi har presenterat och som uppenbarligen inte vinner särskilt stort gehör här i kammaren. Men vi har talat om vad vi vill.
Herr talman! På den sista punkten och när det gäller det som finns i Folkpartiets reservation vill jag fästa uppmärksamheten på att det inte gärna går att uttala sig för ökad makt för Europaparlamentet och för ett tvåkammarsystem, om man inte har klart för sig vilken representationsprincip som skall förekomma i de två kamrarna. Alla moderna fungerande förbundssystem har i allmänhet en tydlighet på den punkten; en direkt proportionell representation i den ena institutionen och en staternas representation i den andra. Man kan inte seriöst diskutera och inta en position, som Folkpartiet synes göra, om man inte är helt klar över vad man menar i den grundläggande representationsfrågan. Det är det som jag har försökt fästa kammarens uppmärksamhet på i mitt anförande i dag. Slutligen vill jag svara på Birgit Friggebos fråga om när socialdemokratin kommer att precisera sig. Det kommer att ske dels i ett valmanifest, som såvitt jag förstår kommer att tas fram i augusti och som kommer att ange vissa riktlinjer både för regeringskonferensen och för våra socialdemokratiska ambitioner i EU:s arbete i övrigt, dels inför regeringskonferensen i det att den socialdemokratiska regeringen kommer till riksdagen med förslag om svenska hållningar eller ståndpunkter. Jag föreställer mig att det kommer att ske under hösten.
Herr talman! Vi har i våra förslag preciserat hur kamrarna bör se ut. Den ena kammaren består av ministrarna, dvs. det som i dag är ministerrådet. I dag är ministerrådet lagstiftande, och alla är mycket kritiska mot att det sker i slutna rum och att det inte är någon öppenhet. Om det kommer in i en parlamentarisk kammare blir det ett mycket mera formaliserat och öppet beslutsfattande. Där skall staterna vara representerade. Den andra kammaren är parlamentet, där det finns direktvalda personer, och kan då lita mer till befolkningsunderlaget. Självklart kan man införa detta system med nuvarande representationsregler - de behöver inte ändras, men det kan alltid diskuteras. Dessutom är EU-parlamentet naturligtvis inte en förbundsstat. Björn von Sydow säger nu att regeringspartiet skall presentera sina ståndpunkter i augusti månad, inför ett val som skall ske i september. I Folkpartiet hade vi klart för oss mycket tidigt, redan vid folkomröstningen, vad vi ville med det framtida EU. Som vi alla vet tar det oerhört lång tid att få genomslag för olika uppfattningar. Är det verkligen särskilt öppet och demokratiskt att så sent precisera vad man vill med det framtida EU?
Herr talman! Birgit Friggebo undviker nu att säga någonting om det som står på dagordningen, nämligen röstviktning i ministerrådet. Röstviktning, eller det som har framförts från tyska debattörer om dubbla majoriteter, dvs. staternas röstetal samt ett hänsynstagande till befolkningsomfattningen för att åstadkomma majoritetsbeslut eller kvalificerad majoritetsbeslut, är det som är kärnpunkten. Man kan inte nöja sig med att bara proklamera att det skall råda öppenhet. Det är mycket bra i ministerrådet - det är en stor och viktig sak. Men kärnpunkten när man tar ställning till maktrelationer mellan EU-parlamentet och ministerrådet är ju rösträttsregler, majoritetsbildningsregler. Där har inte Folkpartiet eller Folkpartiets reservation varit klargörande, såvitt jag förstår.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Birgit Friggebo med anledning av det hon sade sist. Folkpartiet - jämte kds - är kanske det parti i Sveriges riksdag som vill gå längst i federalistisk riktning och satsa allra mest på mer överstatlighet och på att stärka det europeiska parlamentet på regeringarnas och de enskilda ländernas bekostnad. Anser Birgit Friggebo och Folkpartiet att det här kan göras utan någon ny folkomröstning? Eller anser Folkpartiet att det krävs en ny folkomröstning efter regeringskonferensen 1996? Det är något som jag skulle vilja veta.
Herr talman! Det är riktigt att vi vill ge ett större inflytande för EU när det gäller s.k. gränsöverskridande frågor, där parlamentets makt också bör öka. Däremot delar vi något av den uppfattning som Peter Eriksson framförde, nämligen att man bör skala bort en del av de detaljfrågor som EU sysslar med. De skall gå tillbaka till de nationella parlamenten. Vi har pekat på några sådana frågor. Man kan tänka sig turistpolitik, kulturpolitik, att det skall finnas kvoteringsbestämmelser för vad som skall sändas i TV och en rad sådana frågor, för att ytterligare göra subsidiaritetsprincipen funktionell. När det sedan gäller frågan om folkomröstning har vi inte tagit ställning. Det beror också litet grand på vad förhandlingarna faktiskt leder fram till. Man bör alltså följa den frågan och ta ställning i takt med att förhandlingsresultatet växer fram.
Herr talman! Menar Birgit Friggebo att Folkpartiet är berett att stödja kravet på en folkomröstning efter regeringskonferensen 1996 om den leder till viktiga förändringar i de grundläggande fördrag som håller samman EU? Det tycker jag i så fall är väldigt positivt.

Herr talman! Hösten 1994 gav svenska folket besked om att Sverige framgent skulle delta i det nära ekonomiska och politiska samarbetet med demokratierna i Västeuropa. Vi beslöt då i folkomröstningen att Ett av de fördrag som ligger till grund för framväxten av Europeiska unionen är fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen Euratom, och dagens ärende handlar om vilken svensk följdlagstiftning som eventuellt bör tillkomma som en följd av Sveriges anslutning till Euratom. Nu är Euratomfördraget i stora delar obsolet, dvs. det är på vanlig svenska inte längre aktuellt och tilllämpas i stora delar inte. Fördragets betydelse för EU:s politik och förhållningssätt är mycket begränsat. Man skulle kunna säga att Euratomfördraget mest har använts för inhemsk konsumtion, inte minst här i Sverige, då Euratomfördraget var det som nej-sidan i folkomröstningen använde när man försökte skrämma svenska folket att tro att Sverige vid ett inträde i EU skulle bli något slags sopstation för utländskt kärnavfall. Det är därför bra att regeringen nu i sin proposition och riksdagen litet senare i dag slår fast att det svenska förbudet mot slutförvaring av utländskt kärnavfall i Sverige inte står i strid med Euratomfördraget och att det förbudet kommer att upprätthållas. Regeringen föreslår också att förbudet mot slutförvaring av utländskt kärnavfall i Sverige skall utvidgas till att också gälla mellanlagring av utländskt kärnkraftsavfall. Det är ett förslag till förbud som får stöd från moderat håll. Detsamma gäller de förslag om införande av vissa nya restriktioner för utförsel av kärnkraftsavfall som också föreslås av regeringen som en följd av Sveriges anslutning till Euratomfördraget. Det fördraget gäller ju väsentligen försörjningsfrågor, och även på den punkten har regeringen framlagt vissa förslag till ny lagstiftning. Där har vi i betänkandet från näringsutskottet redovisat vissa invändningar. De är närmast av lagteknisk karaktär; det låter ju väldigt torrt och tråkigt. Kärntekniklagen är väsentligen en säkerhetslag, och när regeringen nu i kärntekniklagen, som alltså är eller bör vara en säkerhetslag, vill införa regler som har med försörjningsfrågorna att göra tycker vi att det är olämpligt. Vi reagerar mot det precis på samma sätt som vi tidigare har reagerat mot exempelvis det många gånger här i kammaren diskuterade tankeförbudet, nämligen den bestämmelse i kärntekniklagen som förbjuder arbete med utveckling eller projektering av nya kärnkraftsreaktorer. Man kan ha olika uppfattningar i sakfrågan, men vi tycker att det är olämpligt att i en säkerhetslag införa bestämmelser som inte har med säkerhet att göra utan snarare är något slags politisk markering av viljan att avveckla den svenska kärnkraften på sikt. På motsvarande sätt tycker vi att det är olämpligt att man nu för in regler som har att göra med försörjningsfrågor när det gäller kärnbränslet i en lagstiftning som uteslutande borde handla om säkerhetsfrågor. Till yttermera visso är detta såvitt vi kan bedöma onödigt, av det enkla skälet att Euratomfördraget är av överstatlig karaktär. De bestämmelser som där finns i det här avseendet är tillämpliga i Sverige även utan att vi för in nya bestämmelser på den punkten i kärntekniklagen. På en punkt har propositionen inneburit ett klargörande. I den lagrådsremiss som regeringen lämnade kunde man när det gällde de här ändringarna i kärntekniklagen få intrycket att ett svenskt driftstillstånd skulle kunna återkallas, i varje fall i teorin, om en reaktorägare överträtt försörjningsreglerna som följer av Euratomfördraget. Det slås nu fast i specialmotiveringen i regeringens proposition att så inte är fallet, och det tycker vi är bra. Men den grundläggande kritiken mot den lagtekniska utformning som regeringen har föreslagit kvarstår. Mot den bakgrunden ber jag att få yrka bifall till den reservation av Chris Heister m.fl. som i handlingarna har nr 5. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter Sveriges anslutning till EU gäller ju Europeiska atomenergigemenskapen, alltså Euratom, också oss. Av den anledningen behandlas nu i näringsutskottets betänkande nr 21, precis som Mikael Odenberg sade, förslag till förändringar i kärntekniklagen och i strålskyddslagen. Euratom är en av de tre ursprungliga europeiska gemenskaperna; Euratomfördraget undertecknades precis som Romfördraget år 1957. Fördragets ursprungliga uppgift var att skapa förutsättningar för en snabb organisation och tillväxt av kärnkraften och på så sätt bidra till en höjning av levnadsstandarden i medlemsstaterna. Det finns anledning att misstänka att fördraget med sina snart 40 år på nacken har mist sin aktualitet. Det har det också. Förhållandena är helt andra i dag än när fördraget undertecknades. Behovet av forskning kring kärnkraften är ett annat, synen på kärnkraften som energikälla är en annan, och behovet att centralt fördela urantillgångarna finns inte, då det i dag finns ett stort överskott på marknaden. Fördraget är alltså högst otidsenligt och föråldrat, vilket också EU-parlamentets kommitté för forskning, teknologisk utveckling och energi har kommit underfund med. Kommittén har tagit fram ett förslag om en översyn av Euratomfördraget, och översynen skall utmynna i en s.k. opinion som skall föreslå att de delar av fördraget som fortfarande är aktuella skall få bilda ett särskilt kapitel om energi i Maastrichtfördraget. Meningen är med andra ord att Euratomfördraget skall bli föremål för behandling på 1996 års regeringskonferens. I en centermotion begär vi att Sverige aktivt skall verka för att det föråldrade Euratomfördraget skall avvecklas. De få uppgifter det har kvar, t.ex. att övervaka strålskyddsarbetet och kärnsäkerheten, bör i stället överlåtas till andra organ - internationellt eller, enligt subsidiaritetsprincipen, nationellt. IAEA har ju redan i dag ett övergripande ansvar för kärnsäkerhetsfrågorna. Det finns ingen som helst anledning till att de frågorna skall ligga på dubbla organisationer. Motionen avstyrks av utskottet med hänvisning till pågående diskussioner inom EU. Men, herr talman, ett bifall till motionen innebär ju att Sverige går före och på ett verksamt sätt puffar för den ordning som redan nu förbereds i EU. Det kan naturligtvis inte vara något annat än positivt. Av den anledningen, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1. Jag står självfallet också fortfarande bakom reservation 2, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall. Men nog borde det väl ändå vara naturligt att Sverige i EU aktivt verkar för att EU:s energipolitik utformas så att den överensstämmer med Sveriges linje. Herr talman! Jag vill också helt kort beröra en flerpartimotion som handlar om uranbrytning. Sedan en tid tillbaka överöses man av någon anledning av färglada broschyrer som berättar om kärnkraftens förträfflighet. Tack vare den har Sverige bland de lägsta elpriserna i världen, och den är ju så säker, så ren och så miljövänlig. Befolkningen i Krasnokamsk i östra Sibirien skulle nog inte hålla med om det. Krasnokâmsk är ett samhälle präglat av förstörd hälsa och förstörd miljö. Det är där man bryter uran, bl.a. till de svenska kärnkraftverken. Där överskrider cancerfrekvensen den normala i Ryssland med 200 300 %. I bostadshus har radonhalter uppmätts som är tio gånger högre än gränsvärdet i Ryssland och i Sverige. Nästan vartannat barn i Krasnokâmsk föds med någon sjukdom. Detta står det ingenting om i kärnkraftsindustrins glättiga broschyrer. Det är inte konstigt att elpriserna i Sverige är så låga när befolkningen i uranbrytningsområdena får betala de externa kostnaderna i form av försämrad hälsa och livsmiljö. Det första som bör krävas är ursprungsmärkning, dvs. att importören av uran skall redovisa varifrån råvaran kommer. Uranimportens externa kostnader bör självfallet täckas av kärnkraftsindustrin. Det är vår moraliska skyldighet att ta ansvar för de skador vi orsakat, där uran till svensk kärnkraft brutits. Därför, herr talman, ställer jag mig självfallet bakom reservation nr 8, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall.

Herr talman! Vänsterpartiet har tre reservationer i betänkandet, två tillsammans med Miljöpartiet och Den första handlar om just avvecklingen av Euratom. Där råder också, som tidigare har framgått av debatten här, en bred samsyn om att fördraget är föråldrat och att det borde slopas. Det finns diskussioner om det i EU. Jag menar att texten i betänkandet är alldeles för svagt skriven. Det borde vara en styrka i att riksdagen uttalar att Sverige aktivt skall verka för att Euratom slopas. Nu skriver utskottsmajoriteten: "Det är en självklarhet att Sverige aktivt skall delta i de överväganden och diskussioner som pågår inom EU i den nu aktuella frågan". Men detta säger ju faktiskt ingenting alls om vilken linje Sverige skall ha. Det är en till intet förpliktigande fras. Man skulle kunna hänvisa till föregående debatt, där Björn von Sydow apropå offentligheten i EU sade att det viktiga är vilken princip som skall vara grundläggande. Detsamma gäller ju här. Därför vill jag fråga Lars G Linder om det är majoritetens uppfattning att det vore bra att slopa Euratom eller inte. Om det vore bra, borde man ju faktiskt stödja reservationen och tala om att man skall driva den linjen. Den andra reservationen handlar om hur Sverige skall arbeta inom EU på energiområdet i stort. Det handlar då om vikten att avveckla kärnkraften och att ta fram alternativ till kärnkraft och andra fossilberoende energisystem, för det är ju faktiskt inte fråga om ifall vi skall avveckla kärnkraften eller inte. Det är fråga om hur snabbt det kan ske och på vilket sätt. Vi känner till riskerna både på kort och på lång sikt. Vi menar också, som vi skriver i reservationen, att ansvarsområdena borde övergå till en mer nationell nivå. En mening som jag reagerade litet på när jag läste betänkandet gäller slutförvaring genom deponering i djupförvar. Det är ju en ifrågasatt metod. Nu funderar jag litet grand över hur man skall tolka utskottets skrivning, att detta är en av de tre metoder som finns. Betyder det att det är en godkänd och accepterad metod och att riksdagsmajoriteten med detta beslut tar ställning till vilken typ av slutförvaring vi skall ha för kärnkraftsavfall? Det skulle vara bra att få ett klarläggande i det avseendet. Ett annat problemområde som inte nämns alls men som faktiskt är viktigt är de hundratals kärnkraftsreaktorer som finns på Kolahalvön. Där borde faktiskt det internationella samfundet ta ett större ansvar än vad man gör i dag för att inte frågan skall komma på avvägar. Det skulle vara intressant att få en kommentar till frågan om man inte borde kunna driva detta inom ramen för EU:s diskussioner om energisystemen och också inom ramen för ett omändrat Euratom och ett eventuellt nytt kapital i Maastrichtfördraget, i vilket skulle ingå det som handlar om ett konkret hot i vårt absoluta närområde. Den tredje reservationen, slutligen, handlar om förutsättningarna för kärnkraft, nämligen uranimporten. Jag tycker att Kerstin Warnerbring beskrev väldigt bra de konsekvenser som vår kärnkraft i Sverige har på andra ställen på jorden. Vi framställer kärnkraft som bidrar till att vi har låga energipriser. Framför blir det ett stort energislöseri, trots att vi är fullt medvetna om att villkoren för dem som arbetar med uranbrytning är minst sagt miserabla. Detta har ju, som också redovisas i betänkandet, tagits upp i frågedebatter i kammaren. Det verkar ju som om det är en klar linje från regeringen att detta inte är ett acceptabelt förhållande. Därför tycker jag återigen att ett uttalande från riksdagen borde visa vilken vikt vi tillmäter detta samt också vara en klar indikation om hur vi ser på kärnkraften i hela kretsloppet och i hela systemet. Det är beklagligt att inte majoriteten vill acceptera reservationen. Eftersom Kerstin Warnerbring inte yrkade bifall till denna reservation, ber jag härmed att få yrka bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Det är två frågor som jag vill ta upp i samband med detta betänkande. Den första handlar om uranbrytningen. Den har redan berörts i debatten. Vid ett par tillfällen har jag själv ställt frågor här i kammaren, vilket ändå bidragit till att situationen har uppmärksammats. Det är bra att miljöminister Anna Lindh har reagerat och agerat. Det redovisas rätt utförligt i betänkandet. Ändå efterlyser jag i dag mer av resultat från såväl regeringens sida som de svenska kraftföretagens sida som importerar uran. Det var i december förra året, alltså för ett halvår sedan, som jag första gången tog upp frågan med Anna Lindh. Då gav hon beskedet att man skulle se på detta från Miljödepartementets sida, och hon har i början av året redovisat vad som har hänt. Men jag vill fråga i dag om vad som egentligen hänt konkret. Har SSI genomfört sin resa till Krasnokâmsk? Vad sägs i så fall i den rapport som skulle lämnas från Miljödepartementet i maj? Vidare måste jag fråga Lars Linder: Varför kunde inte utskottet ställa sig bakom de krav som vi för fram från fyra partier i en gemensam motion? Det är faktiskt rimliga krav mot bakgrund av de missförhållanden som har uppdagats i Krasnokâmsk och som näringsutskottet genom information från Greenpeace är mycket väl medvetet om. Det är inga omöjliga krav som framfördes i motionen. Det handlar om att de som importerar uran skall åläggas att öppet redovisa var och under vilka former råvaran har utvunnits och hanterats. Jag förstår inte riktigt varför man inte kan ställa detta som krav. Det är rätt så enkelt. Nu har i och för sig kraftföretagen sagt att de skall se över det här och försöka följa internationella riktlinjer. Men det finns inga klara bindande konventioner eller något sådant på det här området. Det är mot bakgrund av det som jag tycker att det är rimliga krav och som jag tycker att utskottet borde ha kunnat ställa sig bakom - och även andra. Det handlar om att få en uppfattning om kärnbränslets externa kostnader. I dag kan vi egentligen inte ställa några som helst krav på svenska kraftföretag att väga in sådant här i bedömningen. Det handlar också om ett avvecklingsperspektiv. När vi beräknar vad kärnkraften egentligen kostar kan vi inte räkna in just detta. Där är det också angeläget att få ett underlag. Jag vill fråga varför utskottet inte tyckt det. Jag tvingas i stället yrka bifall till reservation 8 där dessa frågor tas upp. Den andra fråga som jag ville ta upp handlar om Euratom och gemensam energipolitik i EU. Jag förde en debatt här i kammaren för en vecka sedan med energiministern om denna fråga och om regeringens hållning till ett nytt energifördrag inom EU. Då sade energiministern att regeringen deltog i arbetet men att man inte bestämt sig för någon hållning, om energipolitiken skall bli en gemensam EU-politik. Min fråga till socialdemokraterna är då hur man tänker sig fullfölja det program som de nordiska socialdemokraterna står bakom om en ny energipolitik för Central och Östeuropa, baserad på miljövänliga och förnybara energikällor, samtidigt som användningen måste bli mer effektiv. Man slutar programmet med att säga att det är en energipolitik som övriga Europa måste anamma. Hur skall det ske utan en gemensam hållning? Jag tycker alltså att ni redan i och för sig har tagit ställning i och med det nordiska programmet. Varför tveka när vi går in i konkreta samtal om en gemensam energipolitik i EU att ha den hållningen också i det sammanhanget? Jag skulle vilja rikta en liten fråga till reservanterna med anledning av reservation 2. Hur får man det att gå ihop när man å ena sidan säger att vi skall ha en gemensam energipolitik, som står i överensstämmelse med den svenska, och å andra sidan säger att Euratomfördragets ansvarsområden överlämnas till nationell nivå? Man måste ändå bestämma sig vilket ben man skall stå på. Regeringen har inte bestämt sig. Reservanterna vet inte vilket ben de skall stå på. Jag tycker att vi måste ha en klar linje och en klar uppfattning i diskussionerna i EU. Man måste ändå konstatera att reservation 1 i det här sammanhanget är att slå in öppna dörrar, för debatten pågår ju definitivt. Det är därför vi från vår sida inte har en reservation på denna punkt. Eva Goës nämnde miljöjuristerna. Hon säger att Miljöpartiet går hårdare fram än övriga partier. Jag har tidigare i energidebatter sagt att Miljöpartiet på grund av sina krav att kärnkraften skall avvecklas på tre år har ställt sig offside i den energipolitiska debatten och inte är med och påverkar. Det beklagar jag. Det uppfattas som litet orealistiskt. I reservationen om uranbrytningen säger man att det skall vara ett omedelbart förbud mot all import av uran. Det är ytterligare ett sätt att ställa sig litet offside i debatten, t.o.m. utanför spelplan. Det beklagar jag. Jag tycker att man från Miljöpartiets sida alltmer fjärmar sig från möjligheten att påverka den svenska energipolitiken. Jag hoppas att arbetet i Energikommissionen verkligen leder till att vi får en avveckling av svensk kärnkraft.
Herr talman! Om ingen ställer hårda krav så har man redan anpassat sig halva vägen när man börjar förhandla. Sedan anpassar man sig 25 % till, och till slut ligger man platt. Det är inget realistiskt alternativ att köra med kärnkraft över huvud taget. Det realistiska är att stoppa nu. Det handlar helt enkelt om att man har startat någonting som man inte insett konsekvenserna av. Varje dag produceras mer och mer plutonium som man kan göra atombomber av. Jag har varit i Hiroshima och läst det höga potentater har skrivit om att detta inte får upprepas. Samtidigt vet vi att plutonium är på avvägar hela tiden i denna värld. Vem som helst kan komma över det och missbruka det. Jag har varit i Kiev och träffat mödrarna till Tjernobyls barn. De lider inte av radiofobi. De är sjuka. De har sköldkörtelcancer, leukemi och andra sjukdomar, och de har inga läkemedel. Jag tycker att det enda realistiska är att vara stenhård när det gäller kärnkraft och kärnvapen. Det finns inga mellanting. Det är realistiskt.
Herr talman! När det gäller målsättningen att vi skall avveckla kärnkraften föreligger ingen skillnad mellan Miljöpartiets uppfattning och kristdemokraternas. Tvärtom har vi för vår del slagits mot kärnkraften och försökt redovisa hur man skall kunna avveckla den ända sedan början av 1970-talet. Miljöpartiet, som bildades i början av 1980-talet, har haft samma mål. Sedan skiljer sig kanske arbetsmetoderna åt. Vi kan måla upp vilka skräckbilder som helst av vad som kan hända med kärnkraftsdrift, men för den skull får vi inte ställa oss utanför möjligheten att påverka. Verkligheten är hemsk och fruktansvärd, men vi kan inte låta oss nöja med det och säga att det här är hemskt, så låt oss förbjuda allt på en gång. Det går ju inte, herr talman. Man måste redovisa en konkret handlingslinje för hur detta skall gå till. Det är på det sättet vi kan påverka praktiskt, och få förändringar till stånd. När det gäller uranimporten beklagar jag att näringsutskottet inte följde fyrpartimotionens linje, för det var rimliga krav som framfördes där. Jag tror ändå att det är på det sättet vi kan påverka och försöka styra bort från kärnkraftssamhället. Men att ställa orealistiska och omöjliga krav gör att man ställer sig offside eller till och med utanför spelplanen.
Herr talman! Anser Dan Ericsson att det är orealistiskt att vi startar vindkraftföreningar runt om i Sverige? Är det orealistiskt att vi har startat Wellgasprojektet i Härnösand till 400-årsjubileet? Där har vi kört bil på vätgasdrift och haft en vindsnurra som har servat med vätgas. Vätgas ger bara vattenånga. Är det orealistiskt att jobba internationellt med dessa projekt, som Olof Tegström, miljöpartist, gör, t.ex. inom Världsbanken och inom FN, när det gäller att satsa på solenergi, vind, biogas och förnybara energislag. Är det orealistiskt? Vi pekar på möjligheterna. Just i dag vill jag också peka på att lagtexten är mycket dålig. Den duger inte. Det är därför jag har gått in på den. År 1986, efter Tjernobyl, var alla villiga att stoppa kärnkraften momentant. T.o.m. statsministern sade att kärnkraften inte hörde hemma i ett civiliserat samhälle. Med andra ord lever vi i ett ociviliserat samhälle i dag. Kärnkraften är ju här, och den tycks ju höra hemma här. Fler och fler poppar upp av gubbarna som säger att vi skall fortsätta driva kärnkraften. Man hör LO. Man hör de här dinosaurierna som lever i det förgångna och backar in i framtiden. Är det inte dags att sätta hårt mot hårt mot detta som poppar upp hela tiden? Där hoppas jag på kvinnorna, som har närmare till livet. Livet ligger nära kvinnor. Jag kan inte glömma ännu att vi har drabbats av Tjernobyl i Härnösand, där jag bor. Fisken innehåller 20 000 becquerell och älgarna har höga värden liksom rådjuren. Vi plockar inte svamp än. Vi har inte glömt. Det är andra som har glömt och som har satt på sig skygglappar. Jag anser att det är realistiskt att stoppa kärnkraften momentant.
Herr talman! Jag har inte haft något negativt att säga om utveckling av alternativa energislag och förnybar energi. Tvärtom. Jag var den förste i vårt parti som var pådrivande för en sådan utveckling. Men vi har ändå att hantera en praktisk verklighet, att hantera avfallsproblematiken. Vi kan inte bortse från att vi har detta kärnkraftsavfall, hur mycket vi än önskar att vi inte hade det. Det är ju det Miljöpartiet gör: Man blundar, man vill inte se den brutala verklighet som vi som politiker har att hantera. På något sätt måste vi hantera avfallet. Vi kan säga att vi i dag inte har någon lösning klar, men det måste ändå göras. Det är också där vi måste gå in i den politiska processen och försöka förändra, i stället för att bara ställa sig utanför och säga: Vad hemskt allting är. Miljöpartiet vill att vi skall avveckla hälften av vår el på tre år. I Energikommissionen, där jag själv sitter, försöker vi hantera de beslut riksdagen redan har fattat om att vi skall avveckla kärnkraften till år 2010, att vi skall klara våra koldioxidmål, att vi skall klara att inte bygga ut älvar och ett antal andra krav. Det är svårt nog i sig att klara det här, men att som Miljöpartiet framhärda och säga att det är på tre år detta skall ske, gör, herr talman, att Miljöpartiet ställer sig offside. Om man går ännu längre i sina krav, och kraven blir än mer orealistiska, ställer man sig utanför spelplanen. Det beklagar jag, för vi behöver - också Miljöpartiet - en konstruktiv debatt för att bli av med kärnkraften.